Herr talman! Jag tror att det kan finnas anledning att återknyta till något av den debatt som har förts tidigare. Alla som har deltagit i den så där 20--25 år tillbaka i tiden vet att vi har haft en diskussion om reaktorsäkerhet. Det har varit en stridsfråga. Olika bedömningar har kommit från olika håll. Det har funnits perioder då vi har haft en mycket påtaglig tilltro till att reaktorsäkerheten var så pass god att man inte skulle kunna befara de riktigt allvarliga olyckorna. Vi vet numera att det finns risker förknippade med kärnkraften som ibland leder till katastrofartade olyckor. Vidare har avfallshanteringen varit ett starkt skäl för en kritisk uppfattning om kärnkraften. Vi har i Sverige legat i fronten för att efter bästa förmåga försöka hantera de problemen. Jag tror ingen i dag vill hävda att det var felaktigt att de frågorna restes med sådan emfas, bl.a. av mitt eget parti, under första halvan av 70-talet. Det var sent redan då. Kopplingen mellan kärnvapen och kärnkraft är något som i början av den här debatten ifrågasattes av många. I dag är det ingen som ifrågasätter detta samband. Det är t.o.m. så att östreaktorerna bygger på principen om att blanda ihop kärnvapen och kärnkraft så mycket som möjligt. Jag tycker alltså att det är viktigt att säga inledningsvis att mycket av det som har hänt sedan vi hade den mest intensiva kärnkraftsdebatten, i övergången mellan 70-tal och 80-tal, har bekräftat en del av våra farhågor, inte tvärtom. Man måste vara litet döv för att inte ha förstått den oro som kärnkraften sprider omkring sig i olika delar av vår värld. Kärnkraften tolererar egentligen inte slappa system. Ändå vet vi att det är människor som skall hantera systemen och att människor är felbara. Människor som sätts under stress och press riskerar att fela än mer. Det är detta som är själva utgångspunkten, som jag försökte summera i det uttalande jag gjorde inledningsvis på hela regeringens vägnar, att kärnkraften är en unik energikälla. Det är viktigt att vi har detta klart för oss när vi talar om hur vi kan hantera en situation där människor känslomässigt kräver att denna energikälla skall tas ur drift. Det är mycket lätt att hamna i den situationen. När Kjell-Olof Feldt tog upp debatten om detta för några år sedan, hade han onekligen en poäng. Han underströk med eftertryck: Kan man ha en energikälla som har den egenskapen att vi kan förlora den över natten, på grund av händelser någon annanstans eller på grund av händelser i vårt eget land? Jag tycker att den frågan är långt ifrån retorisk och inte besvarad. Låt mig så anknyta till den aktuella debatten. Den handlar alltså om att vi har myndigheter som enligt gällande lagstiftning har sina skyldigheter och sitt ansvar. Det ansvaret har de tagit i den situation som uppstått. Jag har inte tillgång till all information i det här läget. Därför är det viktigt att summera någonstans under den pågående utvecklingen och få en djupare information. Det skall vara en kritisk granskning, för det är bara en kritisk granskning som vi har behov av. Allmänna hummanden kan vi ägna oss åt vid något annat tillfälle, för det här är allvar. Mot den här bakgrunden tycker jag att det är bra att Rolf L Nilson har talat om en haverikommission. Egentligen kan man säga att haverikommissionsordföranden redan är i tjänst. Göran Steen skall ju titta på händelseutvecklingen inom SKI. Det är viktigt att det jobbet sköts. Därefter, när vi har alla papper på bordet, får vi ta ställning. Alla rapporter jag har fått är i stort sett preliminära. Man är inte färdig med bedömningen av hela skeendet eller, som jag uttryckte det i mitt inledande anförande, med vilka slutsatser man skall dra för framtiden om de stoppade reaktorerna. Det handlar alltså om att försöka förändra konstruktionen, temporärt till att börja med och därefter mera långsiktigt. Företagen räknar med att få fortsätta, och det gäller att visa att de kan klara den uppgiften. Jag har ingen anledning att föregripa SKI:s ställningstagande, och jag tycker att det här är viktigt. Jag diskuterar gärna energipolitiken som helhet, och min uppfattning är på den punkten att vi håller på att få en inriktning på den som innebär att vi belastar mer och mer de energikällor som skall ut ur systemet och stimulerar mer och mer de energikällor som skall in i systemet. Det är förutsättningen för att skapa den marknadssituation som gör att kärnkraften kan avvecklas.

Herr talman! Jag tänkte inleda med att säga några ord om det speciella med de två Barsebäcksreaktorerna. Jag vet att miljöministern har uttryckt synpunkter på både deras placering och de problem som är förknippade med den placering som Barsebäcksverken har, bl.a. i en intervju i den danska tidningen Det Fri Aktuelt förra lördagen. Jag avslutade mitt förra anförande med att säga att jag har svårt att se några egentliga skäl till att köra i gång alla de reaktorer som i dag är avställda. Den goda tillgången på elenergi tycker jag gör det motiverat att låta om inte alla så åtminstone ett par av reaktorerna förbli avställda. Det kan rimligen inte vara i konflikt med kärntekniklagen, som anför säkerhetsbrister som egentligen enda lagliga grund för att stänga kärnkraftverk. Jag tycker att det skulle vara bra om den 17 september fick bli startdatum för kärnkraftsavvecklingen. Jag vet att det skulle göra stora delar av den danska befolkningen, framför allt på Själland, mycket lugnare och mycket gladare. Jag tycker att man skall ta deras oro för den svenska kärnkraften på allvar. Om det nu inte skulle bli så, utan Barsebäcksreaktorerna skulle köras i gång igen, tycker jag att det är naturligt av regeringen att överväga på vilket sätt man skall kunna engagera köpenhamnarna och den övriga befolkningen på Själland i det lokala eller regionala säkerhetsarbetet kring Barsebäck. Jag tycker inte att det är rimligt att hänvisa till att det här är en svensk angelägenhet. Det är det givetvis formellt sett, men vi har ju börjat inse att gränsöverskridande miljöproblem, gränsöverskridande föroreningar, skall hanteras genom internationella åtgärder, genom ett samarbete över gränserna. Jag tycker att det skulle vara en bra markering att vi anser det även på kärnkraftens och kärnkraftssäkerhetens område. En viktig del av den här debatten måste handla om energiförsörjningen, och här tar Göran Persson upp elöverskottet.

Jag tycker att det visar en dålig beredskap för att ställa om vårt energisystem och för att fasa ut kärnkraften. Sedan är det ett allmänt problem, som jag har påpekat många gånger i tidigare debatter, att energiöverkommelsen inte är trovärdig. När den träffades, ifrågasattes den av de stora aktörerna på energiområdet. Man sade att det finns ingen egentlig motivation eller drivkraft för att satsa på nya anläggningar som är biobränsledrivna eller vinddrivna, därför att vi har ett elöverskott och klarar oss med den produktionskapacitet vi har. Det finns inget startdatum för avvecklingen. Därmed finns det hela tiden en möjlighet att underblåsa misstro i fråga om kärnkraftens avveckling. Den blir nog inte av, anses det på sina håll, och håller vi bara ut och driver våra kärnkraftverk fram till 2010, kanske vi får driva dem till 2020, 2030 eller 2040. Edin på Kraftsam har uttryckt det så att det finns ingen laglig grund att stänga så länge det inte finns någon lag som säger att kärnkraften skall avvecklas. Om säkerheten är tillfredsställande, finns det heller ingen anledning att vidta några åtgärder för att starta en avveckling. Då är vi inne på den fråga som Annika Åhnberg tog upp, nämligen nödvändigheten av en lag om kärnkraftens avveckling. Jag tror att det är enda sättet att komma i gång på allvar, och jag hoppas kunna få stöd från regeringen genom ett förslag om en sådan lag. Sedan blir jag oroad när Gudrun Norberg gör precis det som jag varnade för i tidigare inlägg, nämligen ger de ekonomiska argumenten en överordnad ställning. Jag tycker att incidenten vid Barsebäck borde få även kärnkraftsanhängare att tänka om och prioritera ner de ekonomiska argumenten, inse den konflikt och den risk som finns att man tummar på säkerheten i en lågkonjunktur och när stora värden står på spel. Slutligen: Gudrun Norberg går över Östersjön till Östeuropa. Jag vill påpeka att det finns stora tekniska likheter mellan de nu stoppade svenska reaktorerna och Greifswaldsreaktorerna i Östra

Herr talman! Olof Johansson citerade Kjell-Olof Feldt. Den problembeskrivning som Feldt har gjort är naturligtvis en av orsakerna till att vi har den energiöverkommelse som Feldt var en av de drivande krafterna bakom. Å andra sidan skall den oro som överenskommelsen baserar sig på sättas in i hela sitt samhällssammanhang. Då skall utfasningen av kärnkraften ske på ett sådant sätt att vi klarar välfärdssamhället, klarar sysselsättningen och klarar miljökraven. Det är en gigantisk uppgift, kanske en av de svåraste vi har haft att hantera i modern tid här i landet. Jag ställde några frågor till Olof Johansson mot bakgrund av just den uppgiften. Han var i slutet av sitt andra anförande inne på ett resonemang som kunde tydas som en början till ett svar. Jag skulle sätta värde på om han ville fullfölja det resonemanget i sin sista replik här. Vad händer med alternativen, Olof Johansson? Det har varit och är en svår uppgift att ta fram alternativ som är konkurrenskraftiga och som får en marknad. Hur bedömer Olof Johansson utvecklingen just nu? Och hur ser Olof Johansson på exempelvis jordbruksdepartementets ansträngningar på biobränslesidan? Det är på något sätt en centerpartistisk angelägenhet inom regeringen. Enkelt uttryckt: Hur går det för er? Det andra som jag frågade om och som också är kopplat till överenskommelsen är det som nu valsar runt i debatten, nämligen att vi nu har så pass mycket el att vi kan ställa av en av dessa reaktorer eller möjligen två. Det är en uppfattning som är ganska populär i dessa dagar. Det vore bra om miljöministern kunde klara ut hur han ser på den diskussionen. Jag tycker för min del att detta strider mot uppgörelsen, och det skulle förvåna mig om den uppfattning som framförts i debatten även är regeringens. Det finns emellertid folk i Olof Johanssons närhet som ger uttryck för denna uppfattning, och därför vore det bra att få veta var Olof Johansson står i den frågan. Det skulle skapa klarhet. Jag begärde ett svar på dessa båda enkla resonemang, och jag skulle vara tacksam om jag fick ett svar. Herr talman! Jag vill avslutningsvis återigen understryka att jag tycker att det är bra att Olof Johansson så kraftfullt och entydigt sluter upp kring inspektionens självklara roll och självständiga ställning, som är nödvändig om vi i detta land i fortsättningen skall kunna bedriva elproduktion med hjälp av kärnkraft.
Herr talman! Jag skulle först vilja bemöta Annika Åhnbergs påstående om kapitalförstöring. Jag hävdar att man i alla stora projekt inom industrin har en utvecklingsfas som kostar pengar. När man kört i gång ett projekt har man i början en fas med dålig lönsamhet. Den största lönsamheten får man när projektet har mognat. Vi är nu inne i den fas där projektet har mognat, och det är nu vi skördar frukterna av de stora investeringar som gjordes tidigare. Jag skulle i det här sammanhanget också vilja säga att kärnkraften i Sverige har bidragit till mycket annat. Det är en spetsteknologi som sugit upp och förädlat idéer från en kader mycket duktiga tekniker, som på detta område lyckats placera Sveriges namn på världskartan. Sådana saker får alltid spinn-off-effekter, dvs. synergiska effekter på andra områden. Detta faktum bör inte nonchaleras. Gudrun Norberg nämnde att hotet i mycket stor utsträckning kommer från andra länder. Jag delar helt den uppfattningen. Vi hade den 2 april här i kammaren en debatt som miljöministern deltog i. Vid det tillfället hävdade jag att de stora problemen att snabbt komma i gång med arbetet borta i Ignalina är att klara ut var ansvaret ligger och att få tillgång till dokumentationen. Miljöministern gjorde en mycket lång och imponerande uppräkning av aktiviteter som då var aktuella. Det var precis en sådan redogörelse som jag ville ha. Men när jag alldeles nyligen talade med ABB blev jag informerad om att ABB Atom i Ignalina har gjort mätningar av rörskarvar och annat för att få en grund för att kunna lokalisera fel. Man säger emellertid att det på grund av brist på dokumentation är svårt att få någonting gjort i Ignalina. Däremot anser man på ABB i likhet med miljöministern att man har tillgång till kompetent personal. Mot denna bakgrund undrar jag om miljöministern anser att arbetet i Ignalina fortskrider i den takt och med den effektivitet som han talade om i debatten den 2 april.
Herr talman! Miljöministern sade ungefär så här: Nu är det allvar, nu är det inte tid för några allmänna hummanden. Dess värre tyckte jag att det ändå var en hel del allmänna hummanden som vi fick ta del av. Åtminstone kunde jag inte uppfatta några entydiga svar på de fyra frågor som jag ställde. Jag tycker därför att jag har anledning att upprepa åtminstone två av dessa frågor, och jag hoppas att jag då får ett bättre svar. Om det nu är så att riksdagen i beslut efter beslut har bekräftat avsikten att avveckla kärnkraften men de viktigaste aktörerna -- kraftföretagen, som i praktiken skall genomföra avvecklingen -- ändå inte tar detta beslut på allvar, finns det anledning för riksdagen att genom lagstiftning markera allvaret i beslutet. Ge mig ett enda skäl för att regeringen, om man menar allvar med beslutet att avveckla kärnkraften, inte lägger fram en proposition med förslag till lag som innebär att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010! Jag ställde också frågan om miljöministern tyckte att det var rimligt att de här fem reaktorerna återstartades innan den offentliga hearingen hade hållits och man haft tid att fundera över vad som där kommer fram. Inte heller på den frågan fick jag något svar. Miljöministern sade också att vi nu befinner oss i en fas när vi skall stimulera alternativen. Bidrar förslaget i krispropositionen om höjning av beskattningen av kraftvärmeproduktion till att göra det lättare att avveckla kärnkraften eller försvårar det kärnkraftsavvecklingen? Till sist vill jag bara säga till Christer Windén att man visserligen kan redogöra för generella principer för hur kapitalinvesteringar ser ut över en tidsperiod i avseende på kostnader och lönsamhet, men när det gäller kärnkraften finns det vissa irrationella faktorer som helt kan kullkasta de generella principerna och de teoretiska kurvorna. Om det inträffar en kärnkraftsolycka, blir effekterna så förödande inte bara för materiellt kapital utan även för livsbetingelserna för de människor som lever nu och för dem som skall komma efter oss liksom för andra levande varelser, att det helt enkelt inte är värt priset. De bedömningarna måste vi också göra, även om de inte passar in i Christer Windéns teoretiska kurvor.
Herr talman! Det är främst Rolf L Nilsons och Annika Åhnbergs krav på att vi inte skall återstarta något eller några av de nu avställda verken som föranledde mig att åter ta till orda. Det finns två grunder för beslut om stopp för kärnkraftsreaktorer i Sverige. Den ena är om säkerheten inte uppfylls enligt uppställda normer. Regeringen har överlämnat till SKI att fatta beslut. Det är en delegation till en statlig myndighet. Den andra grunden är energipolitisk. Nu görs en sammanblandning av dessa båda grunder. Jag tycker att man bör klarlägga det. Om den myndighet som regeringen har utsett anser att säkerheten inte är uppfylld blir det ingen återstart. Utan att frånta SKI dess bemyndigande har regeringen svårt att förhindra en återstart, om SKI bedömer att det är möjligt. Det har i debatten förekommit krav på -- det har även nämnts här i dag -- att återstart inte får ske före den 4 december. Det skulle i så fall bli ministerstyre. Om det finns energipolitiska beslut är det en särskild fråga i sig. Det sägs att vi har god tillgång till el, rent av ett elöverskott. Man måste då komma ihåg att efterfrågan är mycket liten i den lågkonjunktur vi nu genomlider. Vi har haft milda vintrar. Nederbörden har varit riklig, vilket innebär att vattenmagasinen är väl fyllda. Att i det läget ta det som intäkt för att samma förhållanden skall råda under lång tid framöver är kanske litet vågat. Vi vet att nivån i vattenmagasinen sänks relativt snabbt och att Sverige måste förlita sig på en viss import av el. Huruvida vi av andra skäl kan gå in för att tidigarelägga kärnkraftsavvecklingen tycker jag inte är relevant i den här debatten. Dessutom kan man konstatera att den trepartiuppgörelse som nu ligger till grund för riksdagens ställningstagande har undvikit att fastlägga år 2010 som en definitiv sluttidpunkt.

Herr talman! I debatten har det nu tagits upp att det kan föreligga osäkerhet kring den energipolitiska överenskommelsen och kontentan av den. Detta sades inte minst i det senaste inlägget. Om de berörda aktörerna tvivlar på att år 2010 är ett definitivt sista år för kärnkraftsdrift finns det all anledning för riksdagen att agera också på denna punkt. Man kan pröva olika medel. Lagstiftning är ett sätt. Det kan också finnas andra styrmedel att ta till. Från Kristdemokraternas sida är vi beredda att medverka i en sådan process om det skulle visa sig vara nödvändigt.
Jag vill meddela Gudrun Norberg att hon har rätt till ytterligare ett inlägg, eftersom de vanliga replikreglerna inte gäller för debatter av detta slag.

Herr talman! Rolf L Nilson svarade inte på min fråga om han har förtroende för SKI. Det verkar vara den hearing som skall äga rum den 4 december som är mera avgörande för om reaktorerna skall få återstartas. Jag anser att det är säkerheten som är avgörande för när reaktorerna får återstartas. Det har inte med hearingen att göra. Om man har förtroende för att SKI kan göra en sådan bedömning, tycker jag att vi skall lita helt på den. Det verkar på Rolf L Nilsons inlägg som att han inte känner något sådant förtroende. Jag vill då veta vad han har för alternativ.

Herr talman! Jag kan svara direkt på Gudrun Norbergs fråga. Jag tror inte att jag i mitt anförande sade att återstarten skulle vänta till efter utfrågningen i december. Jag tycker att det är bra att den utfrågningen kommer till stånd. Jag tycker dock att man skall hålla på de regler som gäller. SKI skall bedöma säkerheten och om kärnkraftverken skall återstartas. Det är litet svårt att bara svara ja eller nej utan kommentarer på frågan om man har förtroende för en myndighet. Jag kan svara: Ja, i stora drag. När myndigheten väl handlade, så handlade den konsekvent. Jag ställer mig dock litet frågande till varför den agerade så sent. Olof Johansson har sagt att man skall studera vad som har hänt, inte bara på Barsebäck utan också inom SKI, i hela den här processen. Det tycker jag är mycket bra. Till Olof Johansson och Göran Persson vill jag säga något om trovärdigheten i energiuppgörelsen. Jag tror att ni båda två är medvetna om att energiuppgörelsen har ifrågasatts, framför allt av elproducenterna. Det är kanske ganska naturligt att uppgörelsen ifrågasätts av politiska motståndare, men när de som skall agera efter överenskommelsen inte riktigt tror på den måste det vara ett stort problem för de parter som har träffat överenskommelsen. Jag skulle gärna vilja få någon form av markering om vad ni avser att göra för att understryka att det är allvar -- att kärnkraften skall fasas ut och att förnyelsebara energikällor skall fasas in samt att år 2010 kvarstår som senaste stopptidpunkt enligt folkomröstningsresultatet.

Herr talman! Med de vida möjligheter som debattreglerna ger, som talmannen underströk, skall jag försöka svara på en del av de kvarstående frågorna. Först vill jag reda ut frågan om energiöverenskommelsen. Det är viktigt att alla är medvetna om att i samband med riksdagsbeslutet med anledning av energiöverenskommelsen åberopades 1988 års energipolitiska beslut, där det framgick att 2010 ligger kvar som senaste avvecklingstidpunkt. Det är en gammal debatt, och jag behöver inte fördjupa mig ytterligare i den. Jag tycker det är bra att Rolf L Nilson så tydligt har uppfattat de olika ansvarsområden som regeringen har å den ena sidan och Statens kärnkraftsinspektion har å den andra. Det är inte förenligt med kärntekniklagens 18 §, som man har åberopat för avstängning av reaktorerna, att regeringen går in och tar över ett sådant beslut. När det gäller energiöverenskommelsens trovärdighet vill jag säga att tillkomsten av energiöverenskommelsen var för mig och Centern viktig. Just vid den tidpunkten ifrågasattes att vi över huvud taget behövde en energipolitik. En del talade om att marknaden skulle komma att klara saken. I dag inser alla det absurda i att å enda sidan producera många kilowattimmar i kärnkraftverk värda miljarder och samtidigt låta marknaden bestämma över hur länge det skulle pågå. Alla förstår att det behövs en politisk balans till detta -- ur säkerhetssynpunkt, naturligtvis, och för att påverka energisystemets utveckling framöver. Detta är också ett memento för dem som hela tiden nedvärderar alternativen. På en energimarknad som är överfull -- precis den situation vi har i dag i Sverige -- har alltid alternativen svårt att ta sig in utan hjälp. Kärnkraften fick hjälp på 1960-talet och i början av 1970-talet. De förnybara energikällorna behöver naturligtvis hjälp i dag. Det är därför regeringen under det senaste året har med olika skattebeslut belastat med cirka 10 miljarder kronor den energiproduktion som skall ut, det gäller mest fossilbränsleområdet. Samtidigt har vi stimulerat den som skall in via de uppföljningsbeslut som följer av energiöverenskommelsen, bl.a. Ett sådant beslut fattades i våras. Dessutom har jag i samband med energiskatteuppgörelsen förhandlat fram en årlig summa på 500 miljoner som bl.a. skall användas för att stärka konkurrenskraften hos den energi som producerats av förnybara energikällor när man måste stimulera utöver att den är skattebefriad. Vi har ju av konkurrensskäl tvingats sänka skatten på olja och kol för industrin. Detta är en kort sammanfattning av situationen. Strategin att hela tiden gynna den energi som skall in och belasta den som skall ut kommer naturligtvis att fortsätta. Därmed vill jag också svara på Annika Åhnbergs fråga om kraftvärmen. Detta är bara ett led i en strategi som leder fram till att man måste belasta elen hårdare framöver, dvs. även den el som baseras på kärnkraft och fossila bränslen. Detta är en absolut nödvändighet. Vi har inte kommit dit än, bl.a. på grund av den internationella samordningen, dvs. den diskussion som pågår inom EG. Men det återfinns i den förra regeringsförklaringen och i den här. Det är nästa steg. Därför skall inte kraftvärmeförslaget ses isolerat och som ett tillfälligt beslut. Riksdagen skall se det som ett led i en långsiktig strategi för att främja bioenergin. Det skall inte vara så att man får en signal på investeringssidan för bioenergi -- alltså stimulans i kraftvärme -- och samtidigt en annan signal när man lättar på skatten för fossila bränslen i gammal kraftvärme. Det är för att undvika kolliderande målsättningar som vi har föreslagit detta. Frågan om kärnkraften är känd och känslig. Det finns många känslor i den. Jag är tacksam för att vi i dag har kunnat föra den i en lugn ton. Det tror jag är bra. Jag tror att det är nödvändigt att man talar om saker på rätt sätt. Vi måste tala om att kärnkraften är farlig, och att den är en unik energikälla. Det får inte hända några olyckor, inte heller i vår omvärld. Problemet med det sista är att vi inte har full kontroll över situationen österut. Vi har i dag betydande problem att reda ut. Det gäller speciellt skadeståndskrav som kunde uppkomma när vi går in i deras reaktorer och reparerar. Jag tror att detta mer än något annat är problemet i dag. Jag kan återkomma till detta i något annat sammanhang -- jag har för litet tid för närvarande för att utveckla den frågan. Därmed har jag svarat på några av de frågor som har ställts. Mot bakgrund av det svar jag gett Rolf L Nilson har jag också svarat på Annika Åhnbergs fråga om varför beslutet kan komma att tas av SKI, även före en offentlig hearing. Men det är viktigt att vi har en hearing, och det är viktigt att också våra danska grannar och andra som är intresserade är beredda att delta i den. De är som sagt inbjudna. Jag tror inte denna debatt är den sista vi kommer att ha i detta ärende. Det är viktigt att uppfatta det som varit hittills som preliminära rapporter och slutsatser. De slutliga beskeden kommer senare.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har i en interpellation till justitieministern ställt ett antal frågor om den svenska offentlighetsprincipen och EG-förhandlingarna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig först slå fast: Sveriges offentlighetsprincip är unik. Och öppenheten är en omistlig del av demokratin. Vår offentlighetsprincip är inte förhandlingsbar. På samma sätt är inte heller EG:s synsätt på detta område något som kan bli föremål för förhandlingar i samband med ett medlemskap. De regler som gäller för institutionerna och beslutsfattandet inom EG kan vi knappast påverka under förhandlingarna. Däremot skall vi själva eftersträva största möjliga öppenhet i förhandlingarna. Och som medlem i EG skall vi vara pådrivande när det gäller att åstadkomma ökad öppenhet i samarbetet. Jag har redan tidigare här i riksdagen redovisat min inställning i dessa frågor. Liksom när det gäller vissa andra grundlagsskyddade fri och rättigheter är vår offentlighetsprincip inte utan undantag, men dessa undantag är noga reglerade. Olika hänsyn gör att en avvägning ibland måste göras mellan intresset av offentlighet och berättigade intressen av sekretess. kan -- för att ta några exempel -- medföra inskränkningar i offentlighetsprincipen. Sådana frågor aktualiseras naturligvis även i samarbetet med EG. Många av dessa frågor behandlas också för närvarande av två utredningar, nämligen Det ligger i sakens natur att ju fler områden som omfattas av internationellt samarbete i olika hänseenden, desto mer kan detta medföra ökad tillämpning av sekretess, särskilt utrikessekretess. Men detta kan motverkas genom att vi verkar för ökad öppenhet. Det finns också klara tecken på att EG rör sig i riktning mot en ökad öppenhet. Jag skall återkomma till detta. Men nu till de av Birgitta Hambraeus ställda, konkreta frågorna. Jag vill först ta upp den fråga som knyter an till EES-förhandlingarna. Birgitta Hambraeus påpekar att myndigheternas synpunkter på hur avtalet skulle påverka deras arbetsområden hemligstämplades eftersom förhandlingarna pågick, att det fanns många kritiska synpunkter och redovisningar av problem med EES i detta material och att materialet veterligen fortfarande är hemligstämplat. Birgitta Hambraeus ställer mot den bakgrunden frågan om regeringen nu ämnar lyfta hemligstämpeln på alla På detta vill jag svara följande. Det är riktigt att det material som Birgitta Hambraeus åsyftar i stor utsträckning inte lämnades ut under förhandlingarna eftersom det oftast var fråga om arbetsmaterial i samband med EES förhandlingarna. Sådant material utgör inte allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens mening -- och detta oavsett om det rör sig om internationella förhandlingar eller ej. Frågan om undantag från offentlighetsprincipen har därför inte varit aktuell. Jag vill emellertid framhålla att EES-avtalets hantering -- om man jämför med den vanliga gången i samband med förhandlingar och beredning av internationella avtal som Sverige ansluter sig till -- har präglats av en unik öppenhet bl.a. genom den breda beredningsorganisation som regeringen tillsatte redan på ett mycket tidigt stadium, genom de återkommande redovisningarna inför riksdagen och genom det material som publicerades i form av s.k. Förhandlingarna om EES-avtalet sådant det undertecknades den 2 maj i år är nu avslutade och regeringen har överlämnat avtalet till riksdagen för godkännande. Av propositionen i ärendet framgår förhandlingarnas gång och resultatet av dessa. Även i remissyttrandena om avtalet behandlas olika förhandlingsfrågor. Som Birgitta Hambraeus ju påpekar förvaras en mångfald handlingar som rör EES-förhandlingarna hos olika myndigheter som varit verksamma i förhandlingarna. I den mån dessa handlingar utgör allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens mening skall en begäran om utlämnande bedömas i varje enskilt fall utifrån sekretesslagens bestämmelser och av var och en av de myndigheter som förvarar en handling. Att en hemligstämpel åsatts vissa handlingar innebär inte att handlingarna därigenom blivit hemliga, endast att handläggande tjänsteman -- vid en preliminär bedömning -- ansett att vissa uppgifter vid den tidpunkten borde vara sekretesskyddade och utmärkt detta genom en hemligstämpel. En regelrätt sekretessbedömning sker -- som jag nyss framhållit -- i varje enskilt fall när en handling begärs utlämnad. Jag kan givetvis inte föregripa en sådan bedömning men -- som jag ser det -- bör sådana handlingar i åtskilliga fall nu kunna lämnas ut. Hambraeus om jag vill verka för att full offentlig insyn kommer att tillåtas i medlemskapsförhandlingarna med EG/EU när det gäller våra egna förhållanden och ställningstaganden. Mot bakgrund av Birgitta Hambraeus egna erfarenheter i fråga om att få ta del av material kring EG-kommissionens yttrande över Sveriges medlemskapsansökan frågar hon också om den svenska offentlighetsprincipen kommer att vara satt ur spel under hela förhandlingsperioden, om allmänheten enbart kommer att få tillgång till den information som regeringen väljer att offentliggöra och om det är EG som kräver att vi hemlighåller vilka förhållanden i vårt eget land som EG vill ha information om. Här vill jag svara följande. Under EG förhandlingarnas gång kommer formellt samma förhållanden som under EES-förhandlingarna att råda, dvs. internt material om förhandlingspositioner etc. är att betrakta som arbetsmaterial i anslutning till ett pågående ärende. Emellertid innebär detta inte att den svenska offentlighetsprincipen på något sätt kommer att vara satt ur spel under EG-förhandlingarna. Det är regeringens ambition att i största möjliga utsträckning verka för full insyn när det gäller våra egna förhållanden och ställningstaganden. Den decentraliserade beredningsorganisation som har använts under EES-förhandlingarna kommer också i fortsättningen att bereda olika ställningstaganden under EG-förhandlingarna. I den organisationen finns referensgrupper anslutna, med företrädare för organisationer, näringsliv och arbetsmarknadens parter. Vidare kommer regeringen liksom under EES förhandlingarna att fortlöpande lämna information till och ha samråd med riksdagens EFTA delegation och ta upp olika frågor i Utrikesnämnden. Inför EG-förhandlingarna har det ju dessutom nyligen skapats ett särskilt organ för kontakter mellan riksdagens ledamöter och ledamöterna i EG-parlamentet. Regeringen har självfallet för avsikt att samråda med detta organ. Frågan om utlämnande av den information som vi lämnar till EG i samband med kommande medlemskapsförhandlingar och om utlämnande av våra egna förhandlingspositioner avgör vi naturligtvis själva. Det är emellertid naturligt att vi i samband därmed tar vederbörlig hänsyn till vår kommande förhandlingsmotpart. Så är brukligt vid alla internationella förhandlingar och därvidlag utgör EG-förhandlingarna inte något undantag. Vidare ställer allt förhandlingsarbete som regel krav på viss sekretess. Om våra egna förhandlingspositioner i vissa fall blir allmänt tillgängliga skulle detta kunna medföra att svenska intressen inte kan drivas på bästa sätt. Samtidigt är det snarast så, att förhandlingarna om medlemskap, i likhet med EES-förhandlingarna, kommer att präglas av större öppenhet än vad som annars är normalt vid slutande av internationella överenskommelser. Jag är självfallet beredd att -- utan att därmed inkräkta på enskilda myndigheters självständiga bestämmanderätt -- verka för största möjliga öppenhet i förhandlingarna. Slutligen frågar Birgitta Hambraeus om jag vill arbeta för att offentlighetsprincipen blir accepterad också för EG. Under förhandlingarna kommer det -- som jag inledningsvis framhöll -- knappast att finnas möjlighet att påverka EG i frågan om offentlighetsprincipen. När vi väl blivit medlem i EG/EU kommer Sverige att aktivt verka för ökad öppenhet och insyn. Som Birgitta Hambraeus pekar på har inom EG Maastrichtfördraget intresset kommit att fokuseras på det avstånd som många nu tycker sig finna mellan politikerna och allmänheten. Man arbetar inom EG intensivt med att komma till rätta med dessa problem. Därvid riktas intresset naturligen inte bara mot den s.k. närhetsprincipen och vilka instanser som skall fatta besluten utan också i hög grad mot frågor om ökad information och öppenhet i beslutsfattandet. Ett uttryck för detta är för övrigt den deklaration som har fogats till Maastrichtfördraget om rätten till tillgång till information. Där framhålls att ökad insyn i beslutsprocessen stärker institutionernas demokratiska karaktär och allmänhetens förtroende för förvaltningen. Kommissionen har därför ombetts att senast år 1993 lägga fram en rapport för rådet om åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång till information hos institutionerna. De strävanden mot ökad öppenhet och ökad demokrati som jag nu har redovisat tilldrar sig för närvarande stor uppmärksamhet inom EG. Frågorna präglade det extrainkallade toppmötet i Birmingham den 16 oktober. Vid mötet antogs en deklaration enligt vilken utrikesministrarna inför toppmötet i Edinburgh skall lämna förslag till hur EG:s institutioner skall kunna arbeta på ett mera öppet sätt. I deklarationen välkomnas också Kommissionens erbjudande att mera systematiskt bereda lagförslag genom att ge ut s.k. grönböcker . Vidare ombeds Kommissionen att tidigt nästa år avsluta det arbete som jag nyss hänvisade till och som går ut på att öka allmänhetens tillgång till information hos Birminghamdeklarationen kommer att följas upp vid det planerade toppmötet i Edinburgh i december. Vi kan alltså med tillfredsställelse konstatera att det nu också pågår en diskussion inom EG om en ökad öppenhet, och vi följer den diskussionen mycket noga -- det kan jag försäkra. Jag vill avslutningsvis återigen bekräfta att jag anser att det är väsentligt att Sverige i EG med kraft driver uppfattningen att offentlighet är betydelsefullt också i samarbetet mellan stater.
Fru talman! Jag ber att få tacka Ulf Dinkelspiel för ett utförligt svar på min interpellation. Den svenska offentlighetsprincipen är unik, som statsrådet sade. Den är grundlagsfäst i tryckfrihetsförordningen. Ända sedan 1766 har medborgarna i princip haft tillgång till myndigheternas handlingar. Det gäller alltså inte bara de handlingar som regering eller myndighet väljer att presentera, utan man har rätt att ta del av allting och själv avgöra vad som är viktigt. Alltså: Det räcker inte med regeringens grönböcker om EG, där regeringen gör urvalet av fakta. Det räcker inte med redovisningar, där regeringen själv väljer ut vad man vill presentera. Jag tycker att Sverige redan nu skall använda befintliga kanaler för att påverka EG att ta över vår offentlighetsprincip. Det finns, som statsrådet framhåller i svaret, strävanden mot en ökad öppenhet inom EG-länderna. Samtidigt finns det de som vill öka hemlighetsmakeriet. Några månader efter förhandlingarna i Maastricht lade EG-kommissionen fram ett förslag om ännu stramare sekretessregler. DN skriver den 27 ''Tanken i förslaget är att ett system med säkerhetstjänstemän ska byggas upp såväl i EG som i medlemsstaternas förvaltningar. Alla offentliganställda ska vara skyldiga att rapportera till dessa säkerhetstjänstemän så snart de misstänker någon för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter. --- så fort någon detalj är sekretessklassad ska hela dokumentet hemlighållas. Modellen är inget annat än ett grundskott mot de pinciper som styr den svenska grundlagens offentlighetsprincip och meddelarfrihet. Motståndet mot förslaget är visserligen stort. --- Vi måste strida för att öppenheten ska karaktärisera också framtidens offentliga samtal i Sverige.'' Jag tycker att det verkar precis tvärtom! Det verkar som om Sverige håller på att urholka offentlighetsprincipen utan att ens någon krävt det av oss. Sekretesslagen medger vissa undantag i tryckfrihetsförordningens regler om offentlighet, huvudsakligen när det gäller att skydda enskildas integritet. Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att detta stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet. Sekretess gäller hos annan myndighet än som avses i första stycket för uppgift som anges där, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.'' Jag tycker att det är viktigt att vi verkligen vet vilken inskränkning vi här har att ta hänsyn till. I förhandlingarna med EG om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, har en praxis av hemlighetsmakeri utvecklats, som statsrådet Dinkelspiel säger kommer att utgöra modell för kommande förhandlingar med Europeiska unionen om medlemskap. Det här tycker jag är mycket illavarslande. Jag hade velat diskutera den här frågan med justitieministern eller med biträdande justitieministern, eftersom varken jag eller Ulf Dinkelspiel torde vara experter på grundlagsfrågor. Jag tycker att det verkar som om regeringen har hårddragit bestämmelserna om utrikessekretess. Jag vill ställa följande frågor till statsrådet: Skadas verkligen landet eller våra mellanfolkliga förbindelser om det blir offentligt vilka tveksamheter som svenska myndigheter redovisat inför en anknytning till EG och EG:s lagar? Är det EG-kommissionen som kräver att vi hemlighåller vilka förhållanden i vårt eget land man vill ha information om innan man lämnar sin avi som svar på vår medlemskapsansökan? Varför är inte regeringens svar på EG-kommissionens frågor offentliga? Vad är det man säger egentligen, som skulle kunna skada landet eller de mellanfolkliga förbindelserna om det kom ut? Förstår inte statsrådet att detta hemlighetsmakeri skapar misstänksamhet? Förhandlingsmaskineriet för EES har varit mycket omfattande, med många inblandade -- det är sant. Men möten med näringsliv och fack och i alla referensgrupper sker i slutna rum utan att protokoll förs, så att inte ens framtidens historiker kan studera vad som hände. Regeringens grönböcker är utförliga, om än något monotona i sina uppräkningar. Det är dock regeringen som väljer vad som skall presenteras och vad som skall utlämnas. Det är nästan omöjligt att leta reda på hakarna i framställningen, eftersom de som berörs av en fråga inte kan få tillgång till bakgrundsmaterial så att de kan reagera på informationen. En ständigt pågpående remissbehandling skulle vara på sin plats. När allt väl är klart och tusentals sidor plötsligt skickas på remiss, blir det också svårt för de närmast insatta inom ett område att dra slutsatser. Svenska myndigheter har svarat på regeringens frågor inför EES-förhandlingarna. Då ett svar har lämnats av en myndighet är det inte längre ett internt arbetspapper och bör alltså offentliggöras omedelbart, eller hur? Fru talman! Jag ber faktiskt om tillåtelse att få fortsätta mitt inlägg ytterligare, även om det kanske bryter mot våra överenskommelser. Jag anser att det här är en oerhört viktig fråga och att allt det jag har förberett bör komma till protokollet.
Det går bra, om det ryms inom den medgivna tidsramen. Det återstår dock bara tre sekunder av den.
Fru talman! Det gör det inte. Men jag har en sida av mitt förberedda inlägg kvar. Det tar ungefär tre minuter.
Jag har tyvärr inte möjlighet att medge det. Riksdagsordningen föreskriver att inlägget får vara högst sex minuter. Birgitta Hambraeus får återkomma.
Fru talman! Då avslutar jag med ytterligare en fråga till statsrådet. Bör inte de s.k. interna arbetspapperen -- som inte längre är interna, eftersom de har lämnat myndigheten -- omedelbart ha offentliggjorts?

Fru talman! Birgitta Hambraeus har i samband med sina kommentarer till mitt svar ställt ett antal ytterligare frågor. Innan jag besvarar dem vill jag först säga att det är min avsikt att med respekt för de lagar och regler som vi måste följa i förhandlingarna sträva efter en så stor öppenhet som möjligt i de förhandlingar som nu förestår. Jag vill med utgångspunkt från Birgitta Hambraeus frågor peka på hur vi i praktiken omsätter dessa strävanden i handling. Birgitta Hambraeus uttalade sig erkännande om grönböckerna, i den meningen att de är fylliga. De är verkligen fylliga och innehåller varenda rättsakt som aktualiseras i samband med ett medlemskap, liksom en beskrivning av vad de innehåller och en beskrivning av motsvarande svenska bestämmelser. Som ett komplement har det utgivits en särskild skrift som redovisar konsekvenserna av en svensk anpassning till EG:s bestämmelser på de olika områdena. Det är också en ordentlig grönbok som innehåller omfattande material för dem som noggrant och i detalj vill sätta sig in i de enskilda förhandlingspositionerna. Som en komplettering till detta kommer vi -- på det sätt jag redan har gjort -- att utförligt här i riksdagen och i andra sammanhang offentligt redovisa svenska ställningstaganden, svenska förhandlingsfrågor och svenska förhandlingsmål. Detta skall göras så att allmänheten noggrant skall kunna följa uppläggningen, förhandlingen, vilka förhandlingspositioner vi intar samt vilka förhandlingsmål vi har uppställt. Birgitta Hambraeus ställde en fråga om det material som har överlämnats til kommissionen i samband med kommissionens arbete på att framställa ett yttrande. Det har rört sig om material av typen statistik, fakta om svensk lagstiftning och en redovisning av svenska förhållanden. Jag delar uppfattningen att detta material inte innehåller något hemligt. Det är helt enkelt en redovisning av svenska förhållanden. Enligt den ordning som har tillämpats under EES-förhandlingarna har detta betecknats som arbetsmaterial och överlämnats mycket formlöst. Det har ofta varit fråga om att överlämna broschyrer eller att ge muntliga upplysningar om vad som gäller på olika områden. De svar som vi har lämnat har i alla relevanta delar redovisats och återgivits i det yttrande av kommissionen på 50--60 sidor, som finns tillgängligt. I detta yttrande är de svenska förhållandena beskrivna på ett rättvisande sätt, tack vare att vi har redovisat de svenska förhållandena. Som ett led i den strävan efter ökad öppenhet som jag har redovisat här skall jag försöka finna former för att i den utsträckning det är möjligt -- bortsett från muntliga samtal om sakupplysningar -- se till att det här materialet är tillgängligt. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus att materialet inte innehålller några hemliga uppgifter. Det gäller att hitta hanteringsformer som gör att det inte blir alltför otympligt. Det är fråga om arbetsmaterial. Vi är ännu inte inne i en förhandlingsfas. Därmed har jag också besvarat Birgitta Hambraeus fråga om det är kommissionen som kräver att vi skall hemlighålla material. Så är det alltså inte. Kommissionen frågar vad som gäller på ett visst område och om vi har någon statistik. Frågorna kan gälla hur transportstödet eller den svenska regionalpolitiken är utformade. Vi överlämnar då den typ av faktaskrifter som finns tillgängliga för alla. För att undvika ett misstänkliggörande -- vilket är det värsta som kan hända i förhandlingarna -- kommer jag att så långt det bara är möjligt se till att det skall framgå vilket material som har överlämnats och vilken karaktär det har. Fru talman! Därmed tror jag att Birgitta Hambraeus och jag kan vara eniga på en avgörande punkt. Det finns ett starkt svenskt intresse av att verka för största möjliga öppenhet och att motverka misstänkliggörande. Jag skall på allt sätt söka medverka till det. Avslutningsvis vill jag säga att den svenska offentlighetsprincipen icke är förhandlingsbar. Det innebär att vi kommer att motsätta oss varje diskussion om förändring av den svenska offentlighetsprincipen. Det ingår i vår svenska förhandlingsposition. Samtidigt är det uppenbart -- jag håller med om vad Birgitta Hambraeus sade på den punkten -- att vi skall utnyttja alla möjliga och på gränsen till omöjliga kanaler för att framföra våra synpunkter i dessa frågor och för att föra fram våra svenska värderingar när det gäller öppenhet m.m. Det är självklart att den svenska offentlighetsprincipen och den tillämpning den får i praktiken blir en utgångspunkt för vår argumentering i det här hänseendet. Jag hoppas och tror att det också framgick av mitt första svar.
Fru talman! Jag tolkar statsrådet så att man i fortsättningen kommer att kunna få betydligt fler handlingar utlämnade än vad som nu skett. Efter statsrådets svar blir det helt obegripligt varför UD vägrar att, på utredningstjänstens anmodan, lämna ut de frågor vi fick från EG-kommissionen, och svaren på dem. Om de är väldigt många kunde man ha gjort en lista så att jag själv hade kunnat söka fram allt. Detta blev helt obegripligt efter statsrådets svar. Statsrådet säger att det skulle skada vår position i förhandlingarna om våra myndigheters och andras synpunkter blev offentliga. Statsrådet sade: Om egna förhandlingspositioner i vissa fall blir allmänt tillgängliga skulle detta kunna medföra att svenska intressen inte kan drivas på bästa sätt. Hur då, Ulf Dinkelspiel? Är det inte precis tvärtom? Om vi hade en offentlig debatt om att EG inte vill gå med på villkor som vi ställt upp för vår anslutning borde det väl i stället stärka förhandlarnas position. Man kan då säga i förhandlingarna att det är nödvändigt att vi får vissa undantag, ni ser hur debatten rasar, svenskarna kommer aldrig att gå med på att vi ger oss på denna punkt. Är det inte så som exempelvis Norge, Schweiz och Österrike har handlat för att försvara sin oljeindustri och sitt fiske och för att skydda sina känsliga alpdalar från tung lastbilstrafik? Våra förhandlare har kallat detta för hinder i förhandlingarna, och suckat över att det finns problem med vissa länder som fördröjer avtalet. Jag tycker att det är upprörande. Vi borde självfallet ha hållit ihop med de andra EFTA länderna och därmed stärkt vår gemensamma förhandlingsposition. Nej, statsrådet Dinkelspiel, det är svårt att värja sig för misstanken att det aldrig är fråga om verkliga förhandlingar för svensk del. Ivern att få vara med och leka med de stora pojkarna är starkare än viljan att behålla Sveriges rätt till självbestämmande. Fru talman! De nuvarande livliga diskussionerna i EG-länderna och osäkerheten om hur man skall gå vidare i samarbete inger hopp. Snart inser nog också svenskt näringsliv att det inte gynnar dem att ge sig in i det byråkratiska kaos som EG-länderna själva kritiserar. Trycket på politikerna att ansluta Sverige till kontinenten lättar och vi kan lugnt fortsätta att vidareutveckla samarbetet med våra kära grannstater, som vi gjort i decennier, med frihandels-, forskningsoch studentutbyte, standardiseringsarbete och påverkan i olika grupper. Vi kan göra det utan att ge upp Sveriges rätt till självbestämmande.
Fru talman! När det gäller frågan om materialets tillgänglighet vill jag svara ja. Materialet kommer att finnas tillgängligt i den utsträckning det över huvud taget går att veta att det överlämnats; om det har överlämnats som vanlig faktaskrift finns det inte dokumenterat. I den utsträckning det är möjligt skall jag se till att materialet blir tillgängligt. Svaret på den frågan är alltså ja. Jag tror att Birgitta Hambraeus och jag på den punkten har samma strävan, nämligen största möjliga öppenhet. Däremot, Birgitta Hambraeus, kan jag inte på något sätt acceptera den beskrivning som gjordes av våra förhandlingar. Jag var visserligen inte politiskt ansvarig för dem -- det var en tidigare regering som var det -- men jag deltog ändå aktivt i dem som chefsförhandlare, och i slutskedet som ansvarigt statsråd. EES-förhandlingarna -- i den del de rörde svenska intressen -- fördes i allt väsentligt under en tidigare regering. Också med den utgångspunkten torde jag dock kunna säga att de svenska förhandlingsfrågor och förhandlingsmål som ställts upp och redovisats i riksdagen drevs med en styrka som gav ett mycket verksamt resultat vilket också redovisas i de förhandlingsresultat vi uppnår. Om Birgitta Hambraeus jämför de svenska förhandlingsmål som uppställdes med de resultat som nåddes skall hon finna att de i väsentliga delar kunnat uppnås i förhandlingarna. Jag tycker att Birgitta Hambraeus uttalande är en förolämpning mot det sätt som förhandlingarna fördes på. Jag är överraskad att detta framförs av Birgitta När det gäller andra länders sätt att driva sina förhandlingar tycker jag att Birgitta Hambraeus ger en helt missvisande bild. Varje land kämpar för sina intressen. Vi har respekt för det på samma sätt som de andra länderna har respekt för vårt sätt att föra förhandlingar. Birgitta Hambraeus, låt inte motståndet mot ett EES-avtal och ett medlemskap -- jag kan ha respekt för Birgitta Hambraeus uppfattning i den delen -- gå över i anklagelser som saknar fog. Tack, fru talman.
Fru talman! Statsrådet säger att varje land kämpade för sig självt i EES-förhandlingarna. Om jag är rätt underrättad var det tänkt att EFTA länderna tillsammans skulle förhandla med EG och stärka varandra. I stället valde man en uppläggning där var och en fick försvara sina intressen. Jag har själv hört förhandlare sucka över hur tröga de andra länderna är; det är min källa. Hade det inte, Ulf Dinkelspiel, varit till hjälp för förhandlarna -- om man nu ville ha permanenta undantag och en position för Sverige som inte var alldeles självklar att man skulle få i EG -- om man hade haft ett eldunderstöd från en svensk debatt, om man hade offentliggjort alla myndigheters tveksamheter, om det hade blivit stora, välgrundade diskussioner här i kammaren, om tidningarna hade skrivit och TV hade rapporterat? Hade det inte varit till hjälp för den dåvarande chefsförhandlaren att kunna säga: Se på debatten i Sverige, vi måste få det här undantaget permanent. Nu är det ju inte det vi diskuterar i dag, men vad jag har kunnat utläsa av den enorma mängden EES-papper, har vi inte fått något permanent undantag. Det är fråga om några års övergångsregler och vi hoppas att de skall hinna i kapp. Men något permanent undantag har vi inte fått. Det är en viktig grundsats i tryckfrihetsförordningen och vår offentlighetsprincip att man skall ha möjlighet att själv göra ett urval av de fakta som finns hos myndigheterna. Jag vill fråga statsrådet: Är det inte skillnad på när regeringen gör ett urval och presenterar det -- hur utförligt man än tycker att det är -- och om undersökande journalister och intresserade medborgare har rätt till grundmaterialet och själva kan göra den vinkling av ett material som man behöver för att kunna förstå vad det egentligen gäller? Jag hoppas att vi är överens på den punkten. Till sist vill jag säga att jag naturligtvis är oerhört glad över att statsrådet nu säger att de frågor som EG-kommissionen lämnade, när de ville undersöka hur de skulle utforma svaret på vår ansökan, offentliggörs och att också våra svar offentliggörs och att det görs en lista över publikationer. Jag menar inte att den skall finnas och läggas ut till oss alla. Detta är viktigt: Vad är det de har frågat oss? Vi kan naturligtvis inte bara se på deras svar, utan vi måste veta vad vi svarade dem och vad de frågade.
Fru talman! I beskrivningen av hur EES förhandlingarna fördes och de resultat man nådde, fanns en klar felaktighet: En del av de undantag vi har fått är icke tidsbegränsade. Det gäller bl.a. miljöområdet där det är fråga om en rullande övergång till den tidpunkt då det kan ske en harmonisering på högre nivå. Det finns inget krav på att vi anpassar oss nedåt. När det gäller sättet att föra förhandlingarna vill jag säga att EFTA-länderna uppträdde gemensamt. Vi understödde varandra i alla frågor. Men i slutändan stod det naturligtvis klart vilket lands intressen som i första hand drevs. Om en förhandling exempelvis enbart gällde norsk fisk, är det uppenbart vilket land som i första hand hade intresse i frågan. Men i alla delar var det fråga om en gemensam EFTA position. Det låg i sakens natur. Birgitta Hambraeus säger att det väl inte skulle skada oss att uppge våra förhandlingspositioner. Jo, det skulle det göra i en hel del fall; inte att uppge våra förhandlingsmål, vad vi skall strida för. I den delen är det en styrka att ha en bred uppslutning. Det sade jag när redovisade våra förhandlingsmål som har en bred politisk förankring i denna riksdag och som alla våra tyngre remissinstanser står bakom, såvitt jag kan bedöma. Men förhandlingsmålen, som vi skall strida för är en sak. Våra förhandlingspositioner är en annan sak. Att exempelvis, Birgitta Hambraeus, tala om att vår förhandlingsposition är att vi skall sträva efter att få 1 miljard kronor för Norrland, men att om önskemålet inte kan tillgodoses därför att det möter alltför stort motstånd från andra medlemsländer är du -- Sveriges förhandlare i EG -- bemyndigad att gå ned till 500 miljoner kronor, är inte ägnat att stärka våra förhandlingspositioner.

En svensk förhandling som förs på sådana premisser -- med öppna förhandlingspositioner -- skadar svenska intressen. Därför måste man göra en avvägning. Tack, fru talman.

Fru talman! Margareta Winberg har ifrågasatt mina skäl för att inte förordna en viss person som sekreterare i kommittén om registrerat partnerskap och ställt ett antal frågor till mig med anledning därav. Inledningsvis vill jag erinra om att jag som statsråd är förhindrad att i ett interpellationssvar gå närmare in på en enskild persons kvalifikationer och personliga omständigheter i övrigt. Partnerskapskommittén tillsattes år 1991 mot bakgrund av motioner i riksdagen och en diskussion i massmedia om den rättsliga formen för homosexuell samlevnad vilket bl.a. resulterade i en skrivelse från Socialstyrelsen till regeringen. I skrivelsen överlämnade Socialstyrelsen ett förslag till lagstiftning om registrerat partnerskap efter dansk modell. Socialstyrelsens förslag var dock inte av den karaktären att det kunde läggas till grund för lagstiftning. Den som hade utarbetat underlaget för Margareta Winberg menar borde ha utsetts till sekreterare i Partnerskapskommittén. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslöt emellertid att tillkalla en parlamentarisk utredning med uppdrag dels att utvärdera lagen om homosexuella sambor, dels att överväga en lagstiftning om registrerat partnerskap. Jag vill här särskilt understryka att kommittén inte fått regeringens direktiv att lägga fram ett förslag till partnerskapslag, utan att kommittén har fått i uppdrag att göra en objektiv och saklig bedömning av frågan om det behövs en lag om registrerat partnerskap. Av interpellationen kan utläsas att Margareta Winberg ifrågasätter om jag inte, genom att inte förordna den ifrågavarande personen till ny sekreterare i kommittén, har diskriminerat denne på grund av att han antingen är öppet homosexuell eller har en anknytning till Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Så är inte fallet. Det är inte, som Margareta Winberg också framkastar, fråga om vederbörandes eventuella organisationstillhörighet eller någon befarad jävssituation. Det är inte heller fråga om RFSL:s ställning som remissinstans eller förbundets intresse av utredningsresultatet och -- sist, men inte minst inte heller fråga om diskriminering av en homosexuell person. Saken ligger i stället till på följande sätt. Som jag nyss framhöll skall Partnerskapskommittén enligt sina direktiv arbeta på ett objektivt och sakligt sätt. Kommittén har fått ett mycket grannlaga uppdrag. Homosexuell samlevnad är accepterad av statsmakterna. Detta har varit klart ända sedan början av 1970-talet, bl.a. genom av riksdagen godkända uttalanden av lagutskottet och socialutskottet. Men det är fortfarande en synnerligen kontroversiell fråga vilken legal form som samhället skall tillhandahålla för homosexuell samlevnad. Här bryter sig meningarna starkt mellan och inom de politiska partierna och detta kommer till synes även inom kommittén. Mot den bakgrunden anser jag att det är väsentligt att kommitténs arbete och resultat inte kan ifrågasättas på annat än rent sakliga grunder. När det sedan gäller vilka krav som bör ställas på en sekreterare i en parlamentarisk kommitté får det som regel anses vara ett oavvisligt krav att sekreteraren skall vara en person som kan förväntas stå neutral i de kontroversiella frågor som kommittén har att behandla. Samtliga kommittéledamöter från de olika riksdagspartierna skall kunna känna fullt förtroende för sekreteraren och dennes sätt att arbeta. Sekreteraren förutsätts vidare kunna biträda de ledamöter som så önskar med att ta fram ett fullgott underlag för deras ställningstaganden och lämna förslag till skrivningar som tillgodoser deras skilda önskemål. Förordnanden som kommittésekreterare behöver inte göras till föremål för något ansökningsförfarande. Det betyder bl.a. att kommittésekreterare kan ''handplockas''. Som regel sker dock dessa förordnanden efter s.k. intresseanmälan, dvs. departementet utannonserar uppdraget som kommittésekreterare och de som är intresserade av att komma i fråga anmäler sitt intresse. Sådana annonseringar sker ibland flera gånger för att hitta en från alla synpunkter väl kvalificerad person. Därefter utses -- självfallet på sakliga grunder - den som befinns vara mest lämpad för arbetsuppgiften. Den person som Margareta Winberg åsyftar i sin interpellation har i den allmänna debatten energiskt drivit frågan om att en partnerskapslag bör införas, liksom även frågan om att homosexuella bör få adoptera barn. Detta har framgått av hans ursprungliga intresseanmälan som innehåller dels hänvisningar till flera inlägg i tidningar och tidskrifter och till framträdande i TV, dels en försäkran om hans nuvarande starka engagemang i frågan om att en partnerskapslag skall införas. Som tidigare nämnts har personen i fråga även utarbetat underlaget för Socialstyrelsens förslag till partnerskapslag. Av vad jag nyss sagt om Partnerskapskommitténs uppdrag och det neutralitetskrav som ställs på en kommittésekreterare följer att det är uppenbart att denna person inte kan anses lämpad att förordnas som sekreterare i partnerskapskommittén. Det bör också framhållas att det rätta sättet att tillföra en parlamentarisk kommitté kunskap från dem som har särskilda erfarenheter på ett område är att tillkalla dem som experter och inte att förordna dem som sekreterare. Hade den ifrågavarande personen förordnats som sekreterare i partnerskapskommittén skulle det dessutom ha kunnat uppfattas som en tydlig signal från mig till kommittén, och jag hade -- med rätta -- kunnat bli kritiserad för att försöka styra dess arbete. Partnerskapskommittén har nu fått en ny sekreterare som kunnat tillträda omgående. Handläggningen av frågan om förordnande av ny sekreterare har därmed inte heller, som Margareta Winberg påstår, inneburit någon avsevärd försening i kommitténs arbete. Slutligen, för att ytterligare understryka att det inte är fråga om någon diskriminering av homosexuella kan jag tillägga att det självfallet inte har varit aktuellt att göra några efterforskningar i privatlivet hos dem som anmält intresse för att bli sekreterare i Partnerskapskommittén. Det har således helt saknat betydelse om en sökande varit heterosexuell eller homosexuell.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är inte särskilt nöjd. Situationen var den att utredningen om registrerat partnerskap befann sig i somras utan sekretare. Det hände för mer än 3 månader sedan. Under den här tiden har arbetet i Partnerskapskommittén legat nere, vilket betyder att den försening som redan tidigare förelåg ytterligare har dragit ut på tiden. Sannolikt betyder det även att resultatet, ett registrerat partnerskap, försenats minst ett år, skulle jag kunna tänka mig. När tjänsten utannonserades första gången sökte två personer. Den ene personen drog sig senare tillbaka, och kvar fanns det en kompetent revisionssekreterare i Högsta domstolen. Han fick snart beskedet att han inte var lämplig, eftersom det var en mycket kontroversiell fråga. Varför var han inte lämplig? Jo, han hade en alldeles särskild kunskap på området. Han hade stött medlemmar i RFSL i olika juridiska frågor, t.ex. när medlemmarna blivit diskriminerade i olika anställningsfrågor. Han har ansetts så kompetent att han anlitats av Socialstyrelsen för att utarbeta deras förslag om registrerat partnerskap. På grund av denna kompetens blir han emellertid obrukbar som sekreterare i den nuvarande utredningen. I sitt svar säger statsrådet Reidunn Laurén att detta skulle ha kunnat uppfattas som en signal från statsrådets sida till kommittén, om den ifrågavarande personen hade förordnats som sekreterare -- underförstått att statsrådet hade samma åsikt som utskottsmajoriteten, eftersom den råkade sammanfalla med den sökandes. När statsrådet nu hävdar i sitt svar på mina frågor att personens sexuella läggning inte spelar någon roll går hon in på personens åsikter. Den sökandes åsikter gör honom olämplig. Människor med klart uttalade uppfattningar anses således inte kunna vara objektiva och skall därför uteslutas från vissa uppdrag. Man måste ju tolka det här svaret så. Fru talman! Men här handlar det ju om yrkesetik, dvs. att kunna verka som en sekretare i en utredning, som en statstjänsteman i övrigt, objektivt och oväldigt. På fullt allvar hävdar statsrådet att människor med en viss åsikt saknar yrkesetik. Människor utan åsikt kan däremot anställas. Det är så att man baxnar, må jag säga. Människor med klart uttalade åsikter är i själva verket mindre farliga än de utan, därför att de med öppna åsikter blir mer bevakade än andra. De människor som håller tyst om sina privata åsikter kan propagera för dem i lönndom, om de skulle vilja. Vad som emellertid är nytt och farligt är att börja fråga människor om deras politiska uppfattningar. Man undrar om detta är en ny regel, en ny åsiktsregistrering av gammalt slag. Är det inte så i det här fallet, att det är den sökandes åsikter som fäller honom? Statsrådets bedömning strider mot en i går aktuell utnämning, nämligen utnämningen av förre bankdirektören Christer Bergquist som utsågs till generaldirektör för det nya organ som skall granska banker, trots att han själv kommer från en av dessa banker som skall granskas. Trots att bankdirektör Christer Bergquist har varit synnerligen inblandad i aktuella bankfrågor och är långt ifrån neutral, uttalade skatteministern i går att han inte ansåg Christer Bergquist kontroversiell när det gäller att övervaka banker. Statsrådet Reidunn Laurén! Det är något som inte stämmer. Jag undrar om det i själva verket inte är så att ni inte vill ha en person med åsikter, utan ni vill ha en reserverad eller en möjligen kritisk sekreterare. Jag säger detta med tanke på att chefen för statsrådet Reidunn Lauréns departement tillhör det parti som just i början av 70-talet inte instämde i att homosexuell samlevnad är en utifrån samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. Jag ifrågasätter kraftigt om ni vill ha en objektiv behandling av frågan. För att vara litet fräck, skulle man kunna fråga om den nya sekreterarens åsikter har kontrollerats av departementet. Tänk om hon delar majoritetens uppfattning! Vad händer då? Vad händer om hon tycker som minoriteten? Såsom var och inser, blir situationen fullständigt ohållbar. En sekreterare i en utredning, precis som vilken statstjänsteman som helst, måste förhålla sig objektiv men naturligtvis ha rätt att ha sina politiska och privata åsikter. Vi förutsätter att de är oväldiga. Statsrådet skiljer inte på personliga åsikter och yrkesetik. Fru talman! Det väcker i hög grad min oro för framtiden.
Fru talman! Det här fallet har väckt en hel del uppmärksamhet i massmedia, och det har principiell betydelse. För att ge litet historik, kan jag säga att de skäl som statsrådet nu anger i sitt svar på interpellationen är helt andra skäl än de som angavs för att personen i fråga inte kunde få tjänsten som sekreterare i Partnerskapskommittén. Ett av statrådets departementsråd sade till den sökande att ett skäl till att han inte kunde få uppdraget var att han var för nära kopplad till Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande. Man måste fråga om departementsrådet agerade med statsrådets goda minne eller på egen hand och vilka åtgärder statsrådet tänker vidta med anledning av det. Det huvudskäl som statsrådet nu uppger är något slags neutralitet eller skenbar objektivitet. I den kommitté där jag sitter, Ungdomsbrottskommittén, har vi en sekreterare som i många frågor inte alls delar mina uppfattningar utan har direkt motsatta uppfattningar. Jag tror ändå att det är lättare för mig att diskutera och samarbeta med en sådan sekreterare, som jag vet var jag har, och som med sin yrkesmässiga grund kan bistå mig med de råd och dåd som en minoritet i en kommitté eller en utredning kan tänkas behöva. Det är ett märkligt resonemang som statsrådet för och som hon har gett uttryck för i brev till den person som interpellationen handlar om. Det gäller att en utredning inte skulle kunna ha en lojal sekreterare. I den debatt som har förts och de skrifter som har utväxlats säger statsrådet i princip att hon inte vill ha en sekreterare som är lojal med kommitténs majoritet. Hon har t.o.m. i ett brev gjort ett grovt fel, när hon inte har uppmärksammat att kommittén haft en omröstning om frågan och där majoriteten, inkl. ordföranden, har sagt att arbetet i kommittén skall inriktas på att ta fram ett förslag om registrerat partnerskap. Homosexuella och deras organisationer i Sverige uppfattar statsrådet Lauréns utnämning som en signal, men åt ett felaktigt håll. Det är att statsrådet, och indirekt regeringen, inte vill att registrerat partnerskap skall införas och därför fördröjer frågan. Det kan finnas många olika orsaker till att regeringen drar på frågan och inte vill ha en kunnig, erfaren och entusiastisk sekreterare i kommittén. Det kanske beror mest på det som statsrådet antyder i sitt svar, nämligen att det finns delade meningar mellan partierna -- det kan jag hålla med om -- men också inom partierna. Det skulle i så fall vara mellan och inom regeringspartierna. Den här frågan har en politisk sprängkraft, som t.o.m. skulle kunna stjälpa den borgerliga regeringen, eftersom kds i så många sammanhang har markerat att man inte på några villkor kan tänka sig ett registrerat partnerskap. Har statsrådet, som Margareta Winberg frågade om, tagit reda på den nya sekreterarens inställning? I sitt svar säger statsrådet ''att det är väsentligt att kommitténs arbete och resultat inte kan ifrågasättas på annat än rent sakliga grunder''. Det är något som jag kan hålla med om, även om jag inser att det också förekommer ett politiskt spel och att det finns ett idémässigt innehåll. Det gör att jag inte tror att det är den sakliga grunden för utredningen som kommer att ifrågasättas, utan mer ideologin och människosynen, där vi vet vilken den traditionella uppdelningen är. Jag vill då fråga: Menar statsrådet att den sökande som vi pratar om inte skulle kunna göra ett bra juridiskt och ett sakligt grundat arbete? Jag kan inte tolka skrivningarna i svaret på något annat sätt än att statsrådet anser att den aktuella personen inte skulle klara av det.
Fru talman! Jag vill börja med att svara på Kent Carlssons frågor. De motiv som jag har tillskrivits i interpellationen är helt tagna ur luften. Min inställning har hela tiden varit densamma, nämligen att den som utses till sekreterare i Partnerskapskommittén bör uppfattas som neutral i frågan om en partnerskapslag skall införas eller inte. Det är också precis vad jag uttryckte i brev till vederbörande. Vad som har sagts eller inte sagts i telefonsamtal med departementstjänstemän vet jag inte. Jag har däremot sett brevet från en departementstjänsteman, och där fanns det över huvud taget inte en antydan om de skäl som Kent Winberg har tagit upp i interpellationen. Det huvudsakliga för mig är alltså att kommittén har ett synnerligen grannlaga uppdrag. Det är alltså inte vilken kommitté som helst. Det är en kommitté som reser moraliska och religiösa frågor, som är viktiga för många människor, och jag menar att man måste respektera det och se till att arbetet och det resultat som kommittén kommer fram till inte kan ifrågasättas på annat än rent sakliga grunder.

Detta framgick redan av personens ursprungliga intresseanmälan. Den här debatten skall handla om vilka principer som tillämpas vid förordnande av kommitténs sekreterare. Jag har redogjort för det i interpellationssvaret, men jag kan ändå sammanfattningsvis säga följande. Till att börja med skall slås fast att förordnande av kommittésekreterare självfallet alltid skall ske på sakliga urvalsgrunder. Någon typ av diskriminering är alltså utesluten. Jag kan här hänvisa till 1:9 i regeringsformen. När det gäller parlamentariska kommittéer innebär det bl.a. ett krav på att sekreteraren kan förväntas stå neutral i de kontroversiella frågor som kommittén har att behandla. Sekreterarens uppgift är att på ett objektivt och sakligt sätt arbeta för hela kommittén, Kent Carlsson, inte bara för majoriteten i kommittén. Att utse en sekreterare som driver majoritetens mening, och som också i sin intresseanmälan anger det faktum att han driver den frågan som en merit, vore dessutom ett sätt att köra över de riksdagsledamöter i kommittén som kan förutses utgöra en minoritet. Vad sedan gäller själva förfarandet att förordna en sekreterare behöver man inte, som jag tidigare har sagt, tillämpa ett formellt ansökningsförfarande. Det innebär att vederbörande statsråd har ganska fria händer när det gäller att bestämma vem som skall förordnas. Det har också varit meningen. Man har här velat ge utrymme för att kunna möta de många olika situationer som kan uppstå. Det finns nämligen en mycket stor variation bland kommittéerna, och rader av olika önskemål måste kunna tillgodoses. Många sådana önskemål kan vara betydligt mer subtila än i detta fall, som ju är både konkret och högst förståeligt. Frågan om jag har tagit reda på den nuvarande kommittésekreterarens politiska uppfattning eller uppfattningar i övrigt är närmast löjlig. Det här framgår tydligt när jag i slutet av mitt interpellationssvar säger att det inte på något sätt har varit akutellt att gå in i vare sig på privata åsikter eller på privata levnadsförhållanden. Men detta, Margareta Winberg och Kent Carlsson, är något helt annat än när det är fråga om en person som mycket energiskt deltar i den allmänna debatten och gör det klart att han driver en viss uppfattning.
Fru talman! Jag vill börja med det som statsrådet avslutade med. Om en person öppet deklarerat sina åsikter och slåss för dem i den svenska demokratin, är han i princip utestängd från att bli kommittésekreterare i en statlig utredning. Om en person däremot döljer sina åsikter och jobbar på hemliga vägar -- ''underground'', som man skulle i säga i landet på andra sidan Atlanten --, då kan han komma ifråga. Det är ett märkligt resonemang. Jag ifrågasätter om statsrådet har stöd för detta i regeringsformen, där det talas om att det för statlig tjänst är förtjänst och skicklighet som skall ligga till grund för om man skall kunna få en tjänst eller inte. Såvitt jag förstår gäller grundlagen även om det rör sig om en kommittésekreterartjänst. Statsrådets resonemang är alltså oerhört märkligt. Det är bra att konstitutionsutskottet granskar det här ärendet. Här kommer det nämligen in skäl som jag inte tror att våra grundlagsstifare hade förutsett. Vidare säger statsrådet Laurén att den kommittésekreterare som utses skall arbeta för hela kommittén. Det är självklart. Men ibland hamnar en kommitté i det läge då den måste bestämma sig för var tyngdpunkten av arbetet skall ligga. I partnerskapskommittén har man fattat ett sådant beslut. Då vore det väl bra med en sekreterare som är entusiastisk och kunnig och som därför kan se till att den fördröjning som av olika orsaker har drabbat kommittén kan tas igen. Statsrådets uttryckte sig litet föraktfullt om aktivist. Ett sådant uttalande borde inte ett statsråd göra. Att människor är engagerade i den svenska debatten och den svenska demokratin för människors fri och rättigheter borde tas som någonting mycket positivt. Jag kan inte se att den här personen -- eller någon annan person -- inte skulle kunna utföra ett sakligt och korrekt arbete på grund av sin uppfattning. De tjänstemän som finns inom statlig förvaltning kan nog klara av att göra distinktion mellan sina privata åsikter och sitt arbete och att serva både en minoritet och en majoritet. Fru talman! Statsrådet sade att hon inte vet någonting om departementsrådets samtal i telefon. Jag hoppas att statsrådet har talat med sitt departementsråd och frågat vad personen ifråga verkligen sade till den sökande. Enligt de uppgifter som jag har var det skäl som angavs den nära kopplingen till RFSL. Statsrådet borde åtminstone ha förhört sig om departementsrådets version av det hela.
Fru talman! I likhet med Kent Carlsson blev också jag ganska upprörd över statsrådets svar. Statsrådet sade att ingen har diskriminerats på grund av sexuell läggning. Men statsrådet har nu själv medverkat till att debatten har glidit över till att handla om åsikter, vilka åsikter man får ha och vilka åsikter man inte får ha för att få ett uppdrag i en statlig utredning. På min fråga om den nya sekreterarens åsikt svarar statsrådet att det är en löjlig fråga. Det förstår jag inte. Vad är det för någonting löjligt med den frågan? Om en person i det ena fallet kan diskvalificeras som sekreterare på grund av dess åsikter, är det klart att jag som kritiserar handläggningen av detta måste ställa frågan: Hur är det då med den andra personen? Om en person -- precis som Kent Carlsson sade -- uppger sina åsikter, kan han diskvalificeras, men om han håller tyst, anses han som neutral. Vad personen sedan gör på områden som inte märks är ointressant. I svaret står det att sekreteraren skall vara en person som kan förväntas stå neutral och att samtliga kommittéledamöter skall kunna känna fullt förtroende för sekreteraren och dennes sätt att arbeta. Man kan då fundera över hur det är när det gäller andra statliga tjänstemän och också över vad man öppet får framföra, vilka organisationer man får vara med i osv. Jag tänker närmast på riksdagens utskott. Utskottens handläggare skall serva alla politiska partier, och det gör de med bravur. Handläggarna skriver reservationer från både vänster och högerkanten, ibland bättre än partierna själva. Det är ingen som ifrågasätter handläggarnas oväldighet. Får en tjänsteman i ett utskott eller i en utredning som sekreterare ha en politisk uppfattning? Får han eller hon framföra den offentligt? Hur mycket av ''aktivist'' får man vara för att inte diskvalificeras för det ena eller andra uppdraget? Det är mycket anmärkningsvärt att statsrådet driver frågan på det här sättet. I det aktuella fallet kan man ställa sig frågan: Skall man ställa större krav på en sekreterare i en utredning som har att följa en parlamentariskt sammansatt grupps uppdrag, en grupp som har en ordförande som leder arbetet? Skall man ställa högre krav på sekreteraren än på en domare i en överrätt? Det är vad det handlar om. Till det ena uppdraget duger personen men inte till det andra. Jag vill också ta upp det som står på s. 2 i svaret, att man inte skall kunna ifrågasätta resultatet på annat än rent sakliga grunder, men det får jag återkomma till i mitt nästa inlägg.

Fru talman! Jag tycker inte att jämförelsen med ett uskott är särskilt lyckad. Som jag tidigare sade gäller detta en kommitté med ett mycket speciellt, grannlaga uppdrag. För att klarlägga vad jag åsyftar vill jag göra en jämförelse med en annan typ av kommitté. Låt oss, bortsett från att frågan redan har behandlats, anta att det handlar om en kommitté som har fått i uppdrag att överväga en eventuell avveckling av kärnkraften. Tror Margareta Winberg att man skulle skapa förtroende för en sådan kommitté om den hade en känd kärnkraftsförespråkare som ordförande och en sekreterare som i den allmänna debatten energiskt hade drivit sin åsikt att kärnkraften måste behållas? Det här var inte fråga om att välja en enstaka person. Det var ett sökförfarande som pågick under en viss tid. När personen i fråga stod ensam kvar som sökande, bedömde jag att det skulle gå ut en ny förfrågan om intresseanmälan, vilket medförde att ytterligare intresserade anmälde sig. I slutfasen stod valet mellan tre personer. Alla tre var kompetenta, och det gällde då att utse den som var bäst lämpad för uppgiften. Min uppfattning är att den person som Margareta Winberg anser borde ha fått uppdraget inte var den som var bäst lämpad för uppgiften. Ni ifrågasätter om detta är saklig grund för tillsättande av kommittésekreterare. Jag vidhåller på det bestämdaste att i det här fallet har man haft en saklig grund. I en kommitté med ett uppdrag av den här typen bör man eftersträva att tillsätta en sekreterare som kan förväntas förhålla sig neutral.
Fru talman! Statsrådet Laurén gör en jämförelse med en fiktiv situation, där det är fråga om en utredning om kärnkraftsavveckling. Om man följer de principer som statsrådet angav, skulle en kärnkraftsförespråkare inte kunna bli sekreterare. Uppriktigt sagt tror jag att det vore till fördel både för debatten och för arbetet i en sådan fiktiv kommitté, om man klart visste var man hade sekreteraren. Det är då lättare att resonera, samtidigt som man kan möta varandra med större respekt i kommittéarbetet. Jag vill återkomma till utredningen om registrerat partnerskap. En tanke som har slagit mig är att den nyutnämnde sekreteraren kanske är medlem i en fundamentalistisk frikyrkoorganisation. I sitt dagliga arbete i kommittén kanske han ''mullvadar'' på olika sätt för att bakvägen stoppa olika förslag och för att försöka fördröja och förhindra arbetet. Det är ju därför det är bättre att veta vad sekreteraren har för åsikter, utan att det för den skull skall påverka om personen i fråga skall få jobbet som kommittésekreterare eller inte. Det är anledningen till att både Marareta Winberg och jag har frågat om statsrådet har hört sig för med sekreteraren. I det ena fallet var ju sekreterarens åsikter så viktiga, men i det andra fallet betyder åsikterna tydligen ingenting. Jag misstänker att det här rör sig om en person som inte kommer att arbeta lika intensivt som jag tror att den sökande som vi här i dag talar om skulle ha gjort. Allt som utförs på ett departement faller under statsrådets ansvar. Om departementsrådet har haft ett samtal, finns det väl anledning för statsrådet att förhöra sig om departementrådets version av det hela. Om det finns någon sanning i det som jag har fört fram här, borde man vidta åtgärder. Detta är ju i så fall något som statsrådet inte anser utgöra något skäl i detta sammanhang. Slutligen, fru talman, kan jag bara spekulera. Men det är väl ingen dålig gissning att denna fråga är så känslig för den borgerliga regeringen, och framför allt för regeringspartiet kds, att man av det skälet vill skjuta på frågan, inte bara ett år utan helst till efter nästa val, eftersom frågan om homosexuella par skall kunna få en legal form för sin samlevnad har en sådan politisk sprängkraft. Jag tror inte att den borgerliga regeringen klarar av att hantera en sådan fråga. Risken är att regeringen spricker.
Fru talman! Jag vill också kommentera det som statsrådet sade om en kärnkraftsavvecklingsutredning. Tänk om en förespråkare för kärnkraften, eller en motståndare, skulle bli sekreterare i en sådan. Det är egentligen ointressant. Jag tror nämligen att de personer som är anställda inom statsförvaltningen är oväldiga. Jag tror att en person, oavsett om han eller hon är för eller emot, skulle göra ett bra arbete. Man kan med relevans överföra detta till riksdagen. Näringsutskottet handlägger frågor om kärnkraften. Man kan som exempel tänka sig att regeringen överlämnade en proposition till riksdagen om kärnkraftens avveckling -- vilket inte är att förmoda, men man kan teoretiskt tänka sig det -- och att det i näringsutskottet bland tjänstemännen finns personer som vill ha den kvar. Hur skulle de kunna arbeta med frågan? För mig är det självklart att de på ett objektivt och oväldigt sätt skulle kunna arbeta med frågan. Lika självklart är det för mig att tjänstemän skulle kunna skriva en mot sin egen uppfattning stående reservation, därför att det är deras arbete. Här i huset har vi sett otaliga exempel på att tjänstemän har skrivit reservationer, från vänster till höger, med mycket gott resultat. Man kan då fråga sig var gränsen går för när det blir så kontroversiellt att man måste åsiktsgranska personer. Denna gång är det fråga om denna utredning. Vad blir det nästa gång? Vad ministern är inne på är att trampa på principer som jag trodde var ganska givna i detta sammanhang. Jag vill ställa en fråga. Var går gränsen för det kontroversiella, och vem skall bestämma vad som är kontroversiellt eller inte? För mitt parti är denna fråga inte längre särskilt kontroversiell. Man jag förstår att den är det för andra partier. I svaret står det: ''Samtliga kommittéledamöter från de olika riksdagspartierna skall kunna känna fullt förtroende för sekreteraren och dennes sätt att arbeta.'' Men man måste kunna skilja på privata åsikter, politiska åsikter, och tjänstemannaoväld. Självfallet skall en sekreterare vara lojal mot de olika personer som finns i en kommitté och skriva ett majoritetsbetänkande men också kunna ställa upp och skriva reservationer åt de andra i kommittén. Vi har så många bevis på att detta är möjligt att jag tycker att det är fantastiskt konstigt att det inte skulle vara möjligt i detta fall. Precis som Kent Carlsson beklagar jag detta. Det har nämligen inneburit en försening. Jag sade ett år, men det kanske t.o.m. blir mer. Men till syvende och sist är det de homosexuella, som så hett har sett fram emot denna reform, som drabbas.
Fru talman! Detta, Margareta Winberg och Kent Carlsson, är inte alls fråga om någon åsiktsgranskning som ni påstår, utan det här är något som har tagits upp i vederbörandes intresseanmälan och anförts som en särskild merit till att han skulle få denna anställning. Det är också en stor skillnad på att ha åsiktsgranskning i den formen att man faktiskt frågar ut människor om vilka åsikter de har och att de själva talar om att de deltar i offentliga debatter med tillspetsade artiklar. I slutänden var det, som jag tidigare har sagt, tre personer att välja mellan. Den person som Margareta Winberg åsyftar ansåg jag inte vara den som var mest lämpad att få detta uppdrag. Det är inte detta förfarande att utse ny sekreterare som har varit det som har försenat kommitténs arbete, utan det är helt andra saker. Sammanfattningsvis skulle jag, liksom tidigare, vilja säga att det är självklart att förordnande av kommittésekreterare alltid skall ske på sakliga urvalsgrunder. Någon typ av diskriminering är utesluten. Men man har samtidigt ett förhållandevis formlöst förfarande med intresseanmälan, vilket ger stora möjligheter att ta hänsyn till varje kommittés speciella behov, och det är vad jag har gjort i detta fall.

Fru talman! Pierre Schori har frågat mig hur regeringen ser på sanktionspolitik gentemot och demokratistöd till Cuba. Cuba är en av de få kvarvarande kommunistiska diktaturerna i världen. Dagligen sker brutala övergrepp mot grundläggande mänskliga och politiska rättigheter. Det finns inga tecken på politiska reformer i en demokratiserande riktning i Cuba. Omvärldens försök att påverka den kubanska regimen i demokratisk riktning har hittills varit förgäves. De fängelsestraff som utdöms för kubanska dissidenter är fortsatt hårda. Regeringen har mot denna bakgrund funnit det angeläget att lägga om den kubavänliga politik som fördes av den föregående socialdemokratiska regeringen. En av skiljelinjerna i utrikespolitiken under den socialdemokratiska regeringens tid var ju just synen på den kommunistiska regimen i Latinamerika innebär en satsning på länder som bedriver en utvecklingspolitik som främjar mänskliga rättigheter, demokrati och ekonomiska reformer. Regimen i Cuba bedriver inte en sådan utvecklingspolitik. Regeringen har därför beslutat att utvecklingssamarbetet med Cuba skall upphöra i takt med att ingånga åtaganden avslutas. Styrelsen för u-landsforskning kommer alltså att fullfölja pågående avtal om forskningssamarbete. Dessa avtal löper ut sommaren 1993. Regeringens politik har utformats i syfte att bidra till en demokratisering i Cuba och att värna och förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna. Regeringen stöder den demokratiska rörelsen på Cuba framför allt genom att rikta generell kritik mot MR-situationen i Cuba. Vi har agerat till förmån för ledare i olika dissidentgrupper. Som exempel kan nämnas en nordisk protest, på svenskt initativ, när de båda MR-aktivisterna Yndamiro Restano och Maria Elena Aparicio dömdes till tio resp. sju års fängelse. De nordiska länderna har också agerat gemensamt till stöd för andra MR aktivister, t.ex. i samband med en fängelsedom mot poeten Maria Elena Cruz Varela. För några dagar sedan nåddes vi av beskedet att den kände MR aktivisten Sebastian Arcos dömts till fängelse i fyra år och åtta månader för ''fiendepropaganda''. Detta är ytterligare ett exempel på att övergreppen mot oppositionen på Cuba fortsätter. Fängelsedomen är ett klart brott mot den självklara rätten till yttrande , åsikts och föreningsfrihet. I detta sammanhang vill jag ta tillfället i akt att framhålla det svåra arbete som under besvärliga förhållanden görs av den svenska ambassaden i Regeringen ser positivt på kubanska medborgares möjligheter till ökade kontakter med omvärlden. Dessa kontakter kan ge stimulans samt verka som ett stöd till de demokratiska krafterna i landet. Vi för därför en regelbunden dialog med företrädare för dissidentrörelsen. Utbyte inom kultur och vetenskap förekommer, så länge detta inte är att betrakta som ett biståndssamarbete med regimen. Vi har inte funnit det ändamålsenligt att med statliga medel finansiera stipendiater som utsetts av regimen i Cuba. Däremot vill vi självfallet även fortsättningsvis ge kubaner, fristående från regimen, möjlighet att söka t.ex. gäststipendier genom Svenska institutet. Den dag det sker en efterlängtad förändring i Cuba torde vår nuvarande politik ha lagt grunden för goda relationer. En förändring i önskvärd riktning innebär att förutsättningarna för bilateralt samarbete förbättras. Det är regeringens uppfattning att dialog och kontakter i allmänhet är bättre medel för att åstadkomma förändringar, än avskärmning och isolering. Detta gäller såväl inom kultur, vetenskap och idrott som på handelns område. Den svenska regeringen för alltså inte någon sanktionspolitik gentemot Cuba. I olika sammanhang har vi protesterat mot det utvidgade amerikanska handelsembargot mot Cuba. Sverige har anslutit sig till EG:s bedömning att lagen står i strid med folkrättsliga principer i anspråken på att utöva jurisdiktion i tredje land. Denna vår uppfattning har framförts till den amerikanska regeringen. Målet för den förda politiken är att bidra till en demokratisering och en politisk och ekonomisk reformering av Cuba. Det är vår bedömning att en kombination av kontaktutbyte med företrädare för den kubanska demokratiska rörelsen och kritik av den officiella kubanska politiken, bäst gagnar detta mål. Så länge den kubanska regimen inte erkänner sig till grundläggande demokratiska ideal, och upphör med förtrycket av MR-aktivister och andra företrädare för det demokratiska Cuba, kommer regeringens politik att ligga fast.
Fru talman! Det är kanske en betydande nyhet som utrikesministern för fram här. Nyheten är inte att hon utdelar partipolitiska giftpilar. Den är inte heller att hon håller fast vid en politik som förkastas av demokraterna på Cuba. Och den är inte heller att hon, som jag menar, uppvisar en okänslighet och okunskap inför de villkor som den demokratiska oppositionen på Cuba har. Nyheten skulle i så fall vara att man nu säger att man är emot USA:s sanktionspolitik, som har skärpts under den senaste tiden gentemot Cuba. När det gäller detta med att man har framfört sin kritik till USA undrar jag, fru utrikesminister, hur detta har gjorts, på vilken nivå det skett. Man har anslutit sig till EG:s bedömning att lagen står i strid med internationella principer. Vilken lag? Torricellilagen, som det här gäller, är ett brott mot internationell rätt och mot GATT-regler. Även en moderat borde uppröras så till den grad att den egna protesten framfördes litet tydligare. Det här är ju ett hinder för fria kapitalrörelser. Det är en inskränkning av marknaden och världshandeln. Jag menar, fru utrikesminister, att protester som inte förs fram på tillräckligt hög nivå eller som inte hörs eller syns offentligt kan ifrågasättas. Utrikesministerns kollega i England har sagt att Storbritanniens regering, inte USA:s kongress, beslutar om den brittiska politiken gentemot Cuba osv. Vi vet ju också att flera andra regeringar har protesterat så att det har hörts. Utrikesministern säger i sitt svar att man har lagt om den Cubavänliga politik som föregående regering förde. Då undrar jag om man verkligen har tagit av sig hörselskydden från det kalla kriget. Menar utrikesministern med denna omläggning att ni inte -- jag tror inte att ni har gjort det hittills i alla fall -- kommer att verka för att få loss politiska fångar på Cuba, något som förra regeringen och jag själv hade förmånen att vara engagerade i och som vi också lyckades med? Menar utrikesministern med sin omläggning att hon inte heller i samtal med företrädare för den kubanska regeringen kommer att kräva att internationella Röda korset skall få tillträde till fängelserna på Cuba, vilket vi och utrikesminister Sten Andersson på sin tid gjorde med lyckat resultat? Vill utrikesministern med sin omläggning heller inte verka för att Amnesty International skall få besöka fängelserna, såsom vi gjorde och också lyckades med? Självfallet gör man inte det nu, därför att man inte vill ha några kontakter. Det är en politik som inte uppskattas av oppositionen på Cuba heller. Vad är det då det handlar om?

Det här uttalandet -- jag skall överlämna en kopia till utrikesministern, för jag är inte säker på att hon har sådana uttalanden -- är undertecknat av den mest kände av alla MR aktivister på Cuba, Elizardo Sanchez. Han är den ende som inte nämns i utrikesministerns uttalande här nyligen. Han har själv skrivit under, och han är ordförande i de samlade MR-organisationerna i Cuba. Men han är också ordföranden i Nationalrådet för civila rättigheter på Cuba och av ordföranden i föreningen av advokater som försvarar politiska fångar. Man säger så här: ''I den aktuella kubanska konjunkturen, av oåterkallelig ekonomisk kris, politisk isolering och fortsatta allvarliga och upprepade kränkningar av de civila och politiska rättigheterna för allt fler skikt i vårt samhälle är det mest korrekta, kloka och angelägna, att öppna alla kanaler för samarbete med Kuba som är möjliga för att normalisera och stabilisera den interna och externa situationen i vårt land. Endast i ett klimat av internationellt samarbete kan man, med moralisk rätt, kräva av Kubas regering, att den överger sitt totalitära handlande och främjar den demokratiska öppningsprocess som den överväldigande majoriteten av Kubas folk önskar.'' Detta är vad den samlade kubanska demokratiska oppositionen vill, och så lyder dissidenternas budskap, fru utrikesminister! Till den minoritet som inte vill ha en sådan öppning -- alltså öppna kanaler av alla slag -- tillhör extremhögern i Miami, republikanska partiet i USA samt fru Ugglas flock. Detta är inte att stödja demokrati och fred på Cuba. Det är att sabotera dissidenternas strategi om man går emot deras önskningar och vädjanden. Detta är inte att slå ett slag för frihet. Det är att lägga ytterligare en byggsten till det kalla krigets
Fru talman! Det finns åtskilligt att protestera mot när det gäller den kubanska regimens bristande respekt för mänskliga fri och rättigheter. På Cuba finns det ett antal MR-organisationer. Flera av dessa organisationer trakasseras av myndigheterna. Många organisationsmedlemmar spärras in. Detta är oacceptabelt. Jag tror att samtliga här är överens om det. Men samtidigt tror jag inte att den amerikanska embargopolitiken bidrar till en demokratisering. Jag tror snarare att den är skadlig för det kubanska folket och för demokratins möjligheter. I likhet med Pierre Schori kan jag säga att jag tycker att det är en väldigt svag protest från utrikesministern mot den senaste amerikanska embargopolitiken. Det behövs nog litet klarare uttalanden på den punkten. EG, ja, nära nog en hel värld, har betraktat detta som en grov inblandning i bl.a. andra länders egna angelägenheter, och det är ganska allvarligt. Utrikesministern säger nu att vi när det gäller kultur och vetenskap skall ha ett fortsatt utbyte, under förutsättning att det inte sker på den cubanska regimens villkor. Jag skall anföra ett konkret exempel på något som är litet märkligt, som inte stämmer med vad utrikesministern säger i sitt svar. Vartannat år anordnas det en körfestival på Cuba, i Santiago de Cuba. Körer från hela världen är med. Även flera olika svenska körer har deltagit. Dels har dessa betalat med pengar ur egen ficka, dels har de fått stöd från Svenska institutet. I år har flera körer i Sverige försökt att ''ragga'' pengar. Men alla utom en har backat ur. Det är nämligen bara Göteborgs Micensemble som finns kvar. Man fortsätter och försöker att besöka den här körfestivalen. Det är studenter som är med i den här kören. Var och en av dem skall satsa 2 000 kronor av egna pengar. Men 60 000 kronor fattas. Man har därför gått till Svenska institutet, som tidigare har ställt upp och hjälpt till med finansieringen av detta, som man ansåg, viktiga kulturutbyte. Svaret från Svenska institutet blev emellertid att regeringen uttryckligen beslutat att inte en enda krona skall gå till cubanskt stöd. Hur kan en körresa betraktas som stöd till den kubanska regimen? Sådana här kulturkontakter måste väl ändå välkomnas, bl.a. för att man skall kunna bryta kubanernas isolering. Jag vet inte vem som har rätt här, Margaretha af Ugglas. Betraktar utrikesministern det här som ett kulturstöd till den cubanska regimen eller inte? Någonstans brister det i kontakterna. Har Svenska institutet uppfattat direktiven från regeringen rätt? Eller har man fel? Margaretha af Ugglas säger i sitt svar: Latinamerika innebär en satsning på länder som bedriver en utvecklingspolitik som främjar mänskliga rättigheter.'' Det är bra, och det är riktigt. Men det gäller också andra delar av världen. Jag måste fråga när det gäller u-krediterna till Kina om det var att premiera ett land som främjar MR och demokratin. Eller ta t.ex. u-krediterna till Marocko -- det är då fråga om biståndspengar -- eller exporten av vapen till Jag tycker att den här MR-politiken litet grand är ett selektivt MR-främjande. Jag anser att man gör skillnad här. Det är inte riktigt konsekvent handlande. Jag kan anföra flera exempel. Styrkan blir bättre om man är konsekvent i de här frågorna. Man kan väl inte påstå att Kina främjar MR-frågorna. Förtrycket där är nu lika stort som det var 1989, 1990, 1991 och 1992. Ändå får man biståndspengar. Varför? Är Kina handelspolitiskt intressantare än Cuba? Eller vad är orsaken?

Fru talman! Som jag sade tidigare är det regeringens uppfattning att dialog och kontakter i allmänhet är bättre medel för att åstadkomma förändringar än avskärmning och isolering. Detta gäller såväl inom kultur, vetenskap och idrott som på handelns område. Det innebär att den svenska regeringen inte för någon sanktionspolitik gentemot Cuba. Jag fick frågan när regeringen protesterat mot det utvidgade amerikanska handelsembargot mot Cuba. Regeringen har gjort detta vid tre olika tillfällen. Regeringen har gjort det i helt naturlig samverkan. Första gången var i april månad inom ramen för något som heter Cotton Club. Det gällde sjöfartsavsnittet i lagförslaget. Denna démarche gjordes i samverkan med en lång rad andra länder, icke enbart EG-länder. Här finns även Japan och andra länder med. Vår andra démarche tog upp andra delar av lagförslaget, som särskilt gällde dotterbolagens verksamhet. Denna démarche gjordes tillsammans med EG-länderna, med anslutning av Sverige och Sedan gjordes en ytterligare démarche, denna gång av EG. Den gången -- ärligt talat på grund av någon försummelse från något EG-land -- fick vi inte en chans att vara med från svensk sida. Då framförde vi själva under hösten den svenska kritiken hos företrädare för den amerikanska administrationen. Då agerade alltså den svenska ambassaden i Jag tycker faktiskt att detta tyder på en högst avsevärd svensk aktivitet. Jag lyssnade på Pierre Schori. Jag är inte säker på att jag förstod honom riktigt rätt. Var han ute efter att här skulle förekomma alla former av kontakter? Kanske detta är något stilriktigt med tanke på Pierre Schoris oerhörda engagemang och samarbete med latinamerikanska kommunister under lång tid. Men regeringen gör faktiskt skillnad på förtryckare och de förtryckta. Vi vill samarbeta och stödja de som är förtryckta.
Fru talman! När man inte har argument, kan man alltid dra till med kommunister och de som möjligtvis har sympatiserat med kommunister. Något positivt med den här debatten tycker jag har varit att vi nu genom våra frågor har fått höra att regeringen faktiskt vänder sig mot den folkrättsligt stridande amerikanska sanktionspolitiken, och att man vid tre tillfällen har framfört sin kritik på olika sätt. Det var bra att vi fick reda på detta. Det har tidigare varit helt okänt för allmänheten, kan jag tala om.

Hur skall regeringen själv kunna utvärdera vilka som är reformister inom regimen, vilka som möjligtvis skulle kunna komma hit som stipendiater? Det kan man aldrig göra. Titta på Ryssland i dag! Se hur många som ännu är kvar i Rysslands ledning, och på många andra nivåer, som också var medlemmar i kommunistpartiet, och som nu spelar en framträdande roll i demokratiseringsrörelsen. Men jag talar inte i första hand om de människorna på Cuba. Jag talar om demokraterna som kämpar och som tar fängelsestraffen. Det är de som jag citerar, som säger att man skall hålla alla kanaler öppna som kan främja en positiv utveckling på Cuba. Man kan inte moraliskt kräva någonting av Cubas regering om man tillämpar en sanktionspolitik i realiteten. Fru af Ugglas säger att hon inte visste varifrån jag hade fått detta och att hon inte förstår vad det är. Jag skall be att få överlämna det här dokumentet från de kubanska dissidenterna, så att hon förstår ordentligt och så att hon kanske för första gången får se ett sådant dokument inifrån demokratirörelsen på Cuba. Jag överlämnar den nu. Jag menar att denna desperata vädjan, som kommer från demokraterna inne i Cuba, inte hörsammas av den borgerliga regeringen, utan man gör precis tvärtom. Det är inte första gången. Man har också gått emot Brandts östpolitik som på sitt sätt var systemöppnande. Där bad också oppositionen om kontakter. Fru af Ugglas kan också läsa sig till vad kubaner i Sverige, som är landsflyktiga från regimen på Cuba, tycker. De har flera gånger kritiserat utrikesministern för den här politiken.
Fru talman! Det är solidariteten med det kubanska folket som skall gälla. Någonting annat gäller inte för mig. Det är också därför jag menar att den här isoleringen är olycklig för det kubanska folket. Embargopolitiken är olycklig för det kubanska folket. Jag tycker ändå, jag hoppas att jag inte missförstås, att litet grand bör nämnas om vad som skedde efter revolutionen på Cuba. Läget kanske hade sett annorlunda ut i dag om inte USA hade satt i gång den här massiva attacken och isoleringen av Cuba. Det bör nämnas i sammanhanget. Det har vi varit motståndare till hela tiden och reagerat mot. Det är många som har reagerat mot det. Men bakom det ligger solidariteten med det kubanska folket. Sedan kan jag ändå inte låta bli att än en gång fråga: Vari ligger skillnaden när det gäller synen på Cuba och Kina? Menar man att situationen på MR området i Kina är sådan att Kina är betjänt av svenskt bistånd? Jag tycker att vi måste klara ut det, för vi måste vara konsekventa i vårt agerande. Den konsekvensen finns inte riktigt. Jag tror, utrikesministern, att det ändå är viktigt att få ett klarläggande om det här med körerna och Svenska institutets uppfattning om vad som skall gälla. Det hela stämmer inte riktigt överens med vad utrikesministern här har sagt. Jag betraktar inte -- jag hoppas att utrikesministern har samma uppfattning -- körutbytet och festivalerna vart annat år på Cuba som ett stöd för regimen. Jag betraktar det som ett viktigt stöd och en kanal för folket på Cuba.

Fru talman! Pierre Schori försökte ge sken av att regeringen inte agerar till förmån för dissidenterna och för demokratirörelsen på Cuba. Detta är alldeles felaktigt. Regeringen utövar i själva verket en stark och stor aktivitet. Jag skulle kunna här, men jag vill inte trötta kammaren och mina meddebattörer, räkna upp alla de uttalanden som jag har gjort och som biståndsministern har gjort. Vi har gjort en lång rad demarscher och uttalanden. Vi kallar upp Cubas ambassadör. Han har det ganska besvärligt med oss, vill jag säga. Svenska ambassaden i Havanna står i ständig kontakt med olika MR-grupper. Det är framför allt grupper inom paraplyorganisationen Concertacion organisation. Ambassaden har vid skilda tillfällen försökt närvara vid dissidenträttegångar, och Cubas ambassadör i Stockholm får tyvärr allt som oftast besöka UD. Själv träffade jag den 3 mars 1992 Democratica. Han träffade också biståndsministern. Sverige stödde beslutet i Ecosoc i somras om att tillsätta en ny speciell representant för att rapportera om MR-situationen i Cuba. Sveriges ambassadör i Köpenhamn, Carl-Johan Groth, har av generalsekreteraren utsetts till detta uppdrag. Nu får vi se om han får inresetillstånd. Den tidigare representanten vägrades inresetillstånd till Cuba. Så hanteras på Cuba också representanter för FN. Bertil Måbrink ställde en mycket specifik fråga till mig, som jag naturligtvis inte kan svara på. Det gällde körutbyte. Jag tycker inte heller att jag faktiskt skall ha synpunkter på enskilda ärenden som Svenska institutet hanterar. Jag tycker att jag skall ha synpunkter på den generella politik som regeringen bedriver, och den har jag också redovisat. Samtidigt kan jag nämna att jag i dag fick veta att i alla fall Svenska institutet givit ett bidrag till barn och ungdomsteater för att man skall kunna medverka vid en världskongress som äger rum i Havanna nästa år. På den specifika körfrågan kan jag inte svara Bertil Måbrink.
Fru talman! Jag tvivlar inte på att utrikesministern gör uttalanden om Cuba. Det har andra regeringar också gjort. Det är fråga om vilken typ av samlad politik som bedrivs. Slutintrycket, betyget och omdömen från den kubanska demokratiska oppositionen och kubanska landsflyktingar i Sverige är att man bedriver fel politik. Man går tvärtemot deras desperata vädjan om att ha kanaler öppna. Det går inte att komma ifrån att den svenska borgerliga regeringen nu har anslutit sig till Bushadministrationens politik, som jag ser det och som kubanerna i Cuba ser det. Det är kanske inte så underligt att man har denna inställning. Det här är ett nytt område. Man har tidigare nöjt sig med något slags pulpetpolitik och bara gjort fördömande uttalanden men inte sett sammanhanget i stort eller sett på vad oppositionen har velat. Jag tycker att Margaretha af Ugglas mera borde ha lyssnat på proffsen på UD, där sakkunskapen finns, och inte hämtat argument från politiska rådgivare som inte alltid är så hemma i denna problematik. Jag har en mycket allvarlig fråga till utrikesministern. Det kan finnas en misstanke om att utrikesministern t.o.m. har lyssnat på en bedragare. Jag har fått två olika uppgifter från kubanskt dissidenthåll om att en av utrikesministern utsänd person -- åtminstone påstår denna person detta -- till kubanska oppositionella kretsar sagt sig vara anställd på utrikesdepartementet och ha efterträtt den ansvariga handläggaren för Latinamerikafrågor, som sedan en tid arbetar i FN:s tjänst. Det har kommit brev till denna person som jag har fått kopior på. Där sägs: Jag hoppas att det går bra för dig i ditt nya jobb. Det rör sig om en person som kallar sig Anna Sofia Latinamerican Section, UD, Stockholm. Vad har utrikesministern för kommentar till detta uppseendeväckande lurendrejeri av en person som uppenbarligen försöker tillskansa sig både informationer och förtroenden genom att posera i lånta fjädrar?

Fru talman! Helt kort: Nej, utrikesministern behöver inte uttala sig speciellt om den kör som jag nämnde, men utrikesministern kan väl uttala sig om huruvida hon anser att ett körutbyte med Cuba är sådant kulturutbyte som stödjer regimen. Det skulle vara viktigt att få veta det. Vi har också protesterat när det gäller olika dissidenter som har råkat illa ut på Cuba. Jag kan nämna Maria Elena Cruz Varela. Det är viktigt att vi gör det, inte bara regeringen, utan också de politiska partierna. Jag har i utrikesutskottet tagit upp detta när vi diskuterat mänskliga rättigheter på Cuba, t.ex. fallet med den sista dissidenten, som den kubanska regimen nu har spärrat in, Sebastian Arcos. Utan att avslöja några hemligheter kan jag säga att vi naturligtvis kommer att ta upp sådana fall i det betänkande som så småningom kommer. Jag hävdar fortfarande att det bästa sättet att främja demokratisk utveckling på Cuba är öppenhet och utbyte så att det kubanska folket och oppositionen inte isoleras. Då bromsas den process som ändå pågår, och vilken skulle underlättas med hjälp av ett fortsatt kontaktutbyte. Jag kan inte låta bli att tjata om Kina och den obalans som jag tycker mig se i agerandet. Utrikesministern vet att jag har tagit upp frågan om Kina flera gånger. Jag har oerhört svårt att förstå varför det landet skall få bistånd. Jag anser att där finns en ohygglig förtryckarregim i Kina och Tibet. Jag anser inte att det har skett några förändringar när de gäller mänskliga rättigheter på Cuba. Lägg fram bevisen! Jag kan inte finna dem.
Herr talman! Det här har varit en intressant debatt att lyssna till. Det har varit intressant att lyssna till Bertil Måbrink, som har angripit regeringen från höger. Dels anser han att regeringen bör vara starkare i sin kritik av kommunismen i Kina, dels vill han att regeringen skall vara lika tydlig som EG i att kritisera den senaste amerikanska blockadlagstiftningen. Jag tycker nog att regeringen har varit stark i sin kritik av den lagstiftningen. Men jag noterar med visst intresse att Bertil Måbrink väljer den anfallsvinkeln mot regeringen och att han tycker att regeringen bör lägga sig litet närmare EG i en utrikespolitisk fråga av den typen. Det är alltid lika spännande att lyssna till Pierre Schori. Den fråga som ständigt sysselsätter mig är om hans uppenbara talang för vältalig indignation skall hitta ett lämpligt föremål för indignationen. Jag tycker inte att han har lyckats i det här fallet. Vid en fingranskning av svaret är det uppenbart att det i långa stycken, för att inte säga nästan rakt igenom, sammanfaller med de ståndpunkter som har utvecklats av socialdemokratin. Det gäller kritiken mot övergreppen på demokrater på Cuba, kritiken mot sanktionerna mot Cuba och vidare engagemanget för en demokratisk utveckling på Cuba. Allt detta är ståndpunkter som Pierre Schori har utvecklat och gett uttryck för både här och i andra sammanhang. Med andra ord: Det är väldigt litet i svaret som i grund och botten skiljer sig från den politik som Perre Schori själv har utvecklat. Det har möjligen inte kommit fram att neddragningen av stödet till Cuba inte började med denna regering. Jag har jämfört vad som hände under det sista år som Pierre Schori fanns i Utrikesdepartementet och under det första år som Margaretha af Ugglas har funnits i Utrikesdepartementet. Det visade sig då att neddragningen av det svenska stödet till Cuba var större under Pierre Shoris sista år än vad det har varit under Margaretha av Ugglas första år. Det här, menar Pierre Schori, kan leda till att de intellektuella på Cuba inte får kontakter utåt och att man inte kan kommunisera med grupper på Cuba som har behov av kommunikationer och kontakter med demokrater i Västeuropa, Amerika och på andra håll i världen. Jag tror inte att det behöver finnas några farhågor. Självfallet för vi i Sverige en politik som går ut på att stödja den demokratiska utvecklingen. Det går att göra med hjälp av det stora demokratianslaget. Vi kan bjuda in kubanska intellektuella att komma ut i världen. Vi kan göra alla möjliga saker för att främja demokratin på Cuba. Det ligger i den biståndspolitik som Sverige nu driver att mycket kraftigt betona utvecklingen mot pluralism och demokrati. Det här måste självfallet leda till att vi stödjer demokratiska strävanden var än i världen de förekommer. Självfallet har vi särskilt stor anledning att stödja demokratiska strävanden i länder där det är uppenbart att demokratin motarbetas av rådande regimer.

Herr talman! Det är också angenämt att lyssna på Daniel Tarschys. Han ger balanserade inlägg till debatterna som oftast är fria från partipolitiska pilar, något jag vände mig emot i utrikesministerns svar. I och för sig var inte allt Daniel Tarschys sade helt riktigt. Utrikesministern började med att säga att den nuvarande regeringen har lagt om Cubapolitiken, som var alltför vänlig mot regimen. Daniel Tarschys har själv vederlagt detta, eftersom han kan den här saken bättre än utrikesministern. Han sade att i stort sett fördes samma politik. Det är riktigt att den socialdemokratiska regeringen också skar ner på biståndet till Cuba. Men jag vänder mig mot att den livlina som uppfattas som så väsentlig för de kubanska intellektuella och andra för att kunna komma ut klipps av. Man kan inte skära ned allt bistånd från Sverige, för att sedan ta pengar från någon demokratifond och skicka ut inbjudningar. Då finns inte kontakten, och då har man inte tillträde att skicka ut inbjudningar. Då får man enbart engagera människor i exil. Det är inte riktigt, och det är inte vad de hjältar som har stannat kvar på Cuba och utsatts för alla dessa trakasserier vill. Regeringen för en felaktig politik. Jag vet att de partikamrater till Daniel Tarschys som nyligen har varit på Cuba delar den uppfattningen. Men det finns en ideologisk moderat partipiska som viner här. Eftersom det kom litet plötsligt för utrikesministern när jag tog upp frågan om det möjliga lurendrejeriet...
Jag får erinra om att replikrätten gäller Daniel
Herr talman! Pardon! Jag ber om ursäkt. Jag tänkte säga något snällt till utrikesministern.
Herr talman! Jag är engagerad i SAREC, och det är självklart roligt att höra SAREC beskrivas som en livlina. Det är kanske ändå att något feltolka och överskatta SAREC:s bidrag till utvecklingen i uländerna. Det bistånd som vi för närvarande har för Cuba är det som är kvar av SAREC:s bistånd till forskning på vissa mycket viktiga omåden. Det kan t.ex. gälla cancerforskning och andra viktiga områden. Det är riktigt att detta i och för sig möjliggör kontakter mellan svenska forskare och kubanska forskare. Det är ett värdefullt bistånd. Men jag kan inte se att möjligheterna till kontakter mellan kubanska intellektuella, svenskar och folk från andra länder skulle upphöra på grund av att de forskningsanslagen inte längre utgår. Det finns många instrument i svensk biståndspolitik och svensk kulturpolitik för att främja kontakter med demokrater och intellektuella i andra länder. Det är självklart att det finns speciell anledning att använda de instrumenten när det gäller länder där regimen motverkar en pluralistisk och demokratisk utveckling.
Herr talman! Det var utomordentligt angenämt. Jag trodde att vi skulle övergå till nästa interpellationsdebatt. Låt mig konstatera att Pierre Schori flera gånger har påpekat att vissa dissidenter har en felaktig bild av regeringens Cubapolitik. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att de med hjälp av interpellationssvaret får en rättvisande bild. Jag hoppas att Pierre Schori hjälper mig att sprida denna rätta bild av regeringens Cubapolitik.

Herr talman! Pierre Schori har i en interpellation om Sverige och Förenta nationerna ställt frågor till statsministern rörande regeringsledamöternas insatser i ansträngningarna att vinna en plats för Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Inledningsvis vill jag påpeka att beslut om att Sverige skulle kandidera till säkerhetsrådet togs av den förra regeringen i samråd med övriga nordiska länder. När den nuvarande regeringen tillträdde inleddes den mer intensiva delen av ansträngningarna att komma med i säkerhetsrådet. Vid val av icke-permanenta medlemmar till säkerhetsrådet föreskriver FN-stadgan att vederbörlig hänsyn skall tas till kandidaternas bidrag till upprätthållandet av internationell fred och säkerhet och till världsorganisationens övriga mål. Den svenska kampanjen var inriktad på att föra fram sakinnehållet i Sveriges FN-politik. I en dialog med de olika medlemmarna av världsorganisationen betonade vi vårt engagemang för mänskliga rättigheter, internationell konfliktlösning, icke-spridningsfrågorna, de globala miljöproblemen och u-ländernas utvecklingsansträngningar. Regeringens ledamöter hade en självklar roll i ansträngningarna. Statsministern och andra regeringsledamöter tog upp kandidaturen då de deltog i t.ex. Rio-konferensen och ESK:s toppmöte i Helsingfors. Statsministern tog också upp den med den brittiske premiärministern Major. Bushadministrationen redan före statsministerns besök i Washington. Själv hade jag tillfälle ta upp vår kandidatur vid en mängd bilaterala samtal med utrikesministerkollegor under besök och i samband med multilaterala möten, t.ex. vid alliansfria rörelsens toppmöte i Jakarta, i anslutning till FN:s generaldebatt i New York, vid ESKoch Den svenska kampanjen var framgångsrik enligt de analyser som gjordes strax före valet. I första omgången av generalförsamlingens val till de två platserna i säkerhetsrådet gjorde Sverige också väl ifrån sig. Totalt lades 335 röster, och endast sju röster fattades för vårt inval i rådet i denna första omgång. Vi fick en röst mer än Nya Zeeland och nio röster färre än Spanien, som lyckades säkra sitt inval i första omgången. Att Nya Zeeland i påföljande röstomgångar fick fler röster än Sverige har säkert flera förklaringar. En enkel och trolig förklaring är att många av medlemsstaterna ansåg det lämpligt att välja in Nya Zeeland i stället för ytterligare ett europeiskt land utöver de permanenta europeiska medlemmarna. Jag är säker på att Nya Zeeland och Spanien kommer att lämna värdefulla bidrag till säkerhetsrådets arbete. De båda länderna för en FN-politik som i många avseenden liknar vår egen. Herr talman! FN förblir en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige kommer att fortsätta att driva en aktiv FN-politik, liksom vi gjort under de senaste 15 åren då vi inte varit medlemmar av rådet. Oavsett om vi har plats där eller inte, behövs Sveriges insatser i FN -- särskilt nu i en tid då världsorganisationen fått nya möjligheter att verka och ställs inför nya krav och förväntningar. Sverige är verksamt i praktiskt taget hela FN systemet. Tillsammans med de övriga nordiska länderna driver vi aktivt på i det reformarbete som pågår för att stärka FN. Det gäller såväl organisationens arbete för att upprätthålla internationell fred och säkerhet som arbete på det ekonomiska och sociala området. Sverige har internationellt mött stor respekt för sin politik vad gäller mänskliga rättigheter, ickespridning av massförstörelsevapen och för ett effektivt och långsiktigt utvecklingsbistånd. Därtill kommer våra stora bidrag till FN:s insatser på flykting och katastrofområdena. Vi spelar även en betydande roll som bidragsgivare till fredsbevarande operationer -- för nävarande deltar vi i nio av tolv sådana. Vi är också pådrivande i arbetet på att säkra den globala miljön. Sveriges FN-politik kommer även fortsättningsvis att bedrivas från dessa utgångspunkter. Genom denna politik bidrar vi till att stärka folkrätten och världsorganisationen i dess helhet.
Herr talman! Mina frågor till statsministern besvaras av utrikesministern. Carl Bildt vill uppenbarligen själv inte svara, trots att mina frågor gäller hans egna -- mycket egna -- uttalanden. Han överlåter nu, föga ridderligt, åt sin utrikesminister att stå till svars för de oklarheter och egendomligheter som bara han själv kan utreda. Följaktligen skall utrikesministern ta ansvar för statsministerns uttalande som uppmärksammats och diskuterats både här hemma och i omvärlden. Denna hantering, herr talman, ger Margaretha af Ugglas i detta sammanhang mindre rollen av utrikesminister och mera av oraklet i Delphi -- eller snarare oraklets uttolkare, prästinnan Pythia. Vi vet att Pythias tolkningar rörde sig mycket kring krig och blodshämnd. Hennes tal var ibland begripligt, ibland inte. Det är inte första gången utrikesministern och jag diskuterar hennes regerings agerande gentemot Förenta nationerna. Den 14 oktober, två veckor före omröstningen i FN, stod vi här i kammaren i samma ärende. Mina farhågor då, som jag sammanfattade i bedömningen, att om Sverige kommer in i säkerhetsrådet sker det trots regeringens agerande, visade sig inte vara överdrivna. Vår kritik mot regeringens västeuropafixering och klara utestängande signalspråk mot länder utanför Europa visade sig tyvärr vara befogad. Utgången av omröstningen är, herr talman, det hittills största utrikespolitiska misslyckandet för Bildt-Ugglaslinjen. Utrikesministern och även biståndsministern har velat omtala att de minsann är goda FN-vänner, eftersom Sverige är en av de största bidragsgivarna. Ja, men detta är inte något nytt. Sverige har varit detta hela tiden, och det är inte heller det frågan gäller. Att se en säkerhetsrådsplats eller över huvud taget sin roll i FN främst i förhållande till hur mycket pengar man satsar, ger nästan ett kolonialt intryck: den rika kusinens syn på sämre lottade. Frågan för dem som hade att rösta i FN gällde också vilken roll Sverige under den borgerliga regeringen skulle kunna och vilja spela i rådet. Skulle man vara en global och självständig partner i Dag Hammaskjölds och Olof Palmes anda, en anda som utstrålade entusiasm och nytänkande när det gällde att ge världsorganisationen en ny aktivare och slagkraftigare roll i kristider? Eller kunde man förvänta sig eller befara att Sverige skulle bli en profillös EG-anpassad rådsmedlem t.o.m. innan Sverige blivit medlem av EG/EU? Det var, herr talman, den senare bedömningen som slog igenom, inte att Sverige betraktades som ett europeiskt land, utan som ett land som i realiteten redan agerade som en EG-medlem. Det kan komma en dag då Sverige får sammanjämka sin utrikespolitik med EG/EU, och det ser inte jag som en nackdel. Men där är vi inte ännu, och alltjämt finns det både respekt för och efterfrågan efter Sveriges självständiga och konstruktiva utrikespolitiska profil i världen. Vad som länge räknades som en fördel för Sverige i globala sammanhang var just det att Sverige var en högindustrialiserad, västeuropeisk nation som samtidigt förde en politik som ansågs gagna alla länder, också de i tredje världen. Det är här som Bildt-Ugglas-linjen inte klarade testet, inte höll måttet. Den vägdes och befanns vara för lättviktig. Ett sådan test för regeringen, även om kanske inte utrikesministern insåg det då, var inställningen till den högaktuella och brännande debatt som nu pågår kring Generalsekreterarens förslag om att göra FN mer handlingskraftigt. Jag talar om Frågan gäller om vi vill utnyttja FN:s legala och politiska kraft för att ingripa när mänskliga och demokratiska rättigheter hotas eller förtrampas. Skall vi tillåta att massvält och folkmord får äga rum oförhindrat i skydd av principen om ickeinblandning i andra staters inre angelägenheter? Kan vi i Västeuropa rent moraliskt låta detta passera medan vi flitigt arbetar vidare på vår egen välståndsutveckling och integration i EG? Hur skall vi avväga FN-stadgans princip om ickeinblandning i staters affärer med det moraliska imperativet att blanda oss i för att skydda och rädda människoliv? Det gäller att finna en balans mellan folkrätten och den praktiska möjligheten att ingripa för den mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter, rätten till liv. I vår debatt har vi diskuterat behovet av att med militärtrupp skydda matleveranser och annat i Somalia, en förfrågan som Sverige nekade att bifalla, och detta utan något som helst samråd med utrikesnämnd, riksdag eller opposition. Man skyllde i första omgången på säkerhetsskäl. Men det argumentet fick man snabbt överge då det visade sig att länder som Norge, Canada och Belgien minsann ställde upp. Det är uppenbart för mig, att det egentliga skälet för regeringens nej var en tvist om vem som skulle betala insatsen, UD eller Försvarsdepartementet. Det är en svår fråga att hantera, det vet jag av egen erfarenhet. I dylika fall måste frågan lyftas upp på statsministernivå, men han var inte intresserad.
Herr talman! Jag tänker blanda mig i också den här debatten. Den kritik som framförts mot regeringen, när Sverige missade platsen i säkerhetsrådet, tycker jag är riktig. Det ständiga framhävandet av Sveriges europeiska identitet, och att ständigt och jämt mynta detta uttryck, blev extra stötande detta år när indianerna i Amerika och afrikanerna påminns om de 500 åren av kolonialism som följde på Columbus ''upptäckt'' av Amerika. Vad de förknippar med Europa är utplundring och slavhandlare. Det var också olyckligt att inte ställa upp på FN chefens begäran om trupper till Somalia för att garantera att exempelvis matleveranser osv. kommer fram till de svältande människorna. Men det är inte en tillräcklig förklaring till att vi miste platsen i säkerhetsrådet. Vi får inte glömma bort nedskärningen av biståndet med 1,5 miljarder kronor.

Debatten om vem som ville att biståndet skulle skäras ned med 3--4 miljarder kronor lägger jag mig inte i. Det får väl göras upp mellan dem som kom överens att skära ned biståndet med 1,5 miljarder kronor. Jag tror inte att vi kommer undan den frågan. Enligt min mening var själva huvudorsaken Europacentreringen och det statsministern och andra ministrar i den nu sittande regeringen sade, men det andra hjälpte till. Jag tror att det faktum att man började ifrågasätta Sydafrikasanktionerna innan villkoren för en övergångsregering osv. var uppfyllda, också har påverkat inställningen i tredje världens länder och andra länder. Det gäller även de dispenser som har beviljats svenska företag i det känsliga läge som förhandlingarna nu befinner sig i när det gäller
Herr talman! Själv tycker jag att det är både ridderligt och bra av statsministern att låta utrikesministern få svara på utrikespolitiska frågor i kammaren. Pierre Schori sade det själv: redan 14 dagar innan omröstningen i FN var Pierre Schori en Cassandra här i kammaren. Hans utfall då mot mig och regeringen lär knappast ha hjälpt den svenska kandidaturen. Han påstår ju bl.a. att han hade hört i FN att Sverige inte längre är Sverige på grund av att vi inte längre har en socialdemokratisk regering. Om Sverige hade vunnit en säkerhetsrådsplats -- och det var, som jag sade i mitt interpellationssvar, bara några röster det hängde på -- hade han givetvis fråntagit denna regering all ära för segern. Han hävdade till slut också i sitt inlägg här i kammaren för 14 dagar sedan, att om Sverige ändå blev invalt skulle det vara trots den nuvarande regeringens agerande och tack vare världens hågkomster av den socialdemokratiska utrikespolitiken. Pierre Schori såg med andra ord redan 14 dagar före valet till att han var helgarderad. Detta röjer, herr talman, ytligheten och partiniten i hans kritik. Nu stormar han igen, och han stormar ganska ensam, även om kanske Bertil Måbrink nu rycker ut till hans hjälp. Det faktum att han hittills har fått storma ganska ensam är bra, eftersom Sverige annars lätt skulle framstå som en dålig förlorare. Det är allvarligt -- och detta vill jag understryka -- att han ständigt upprepar att regeringens europeiska strävanden står i motsatsställning till de globala ambitionerna i svensk utrikespolitik. Det är allvarligt, eftersom det gör Sveriges utrikespolitik skada, därför att han skadar Europatanken i Sverige och därför att han ger u-länderna en felaktig bild av svensk Europapolitik. Jag understryker att den svenska regeringen är övertygad om att ett svenskt EG-medlemskap kommer att främja också våra möjligheter till samverkan med andra länder och bidra till en lösning av de stora globala miljö och utvecklingsproblemen. Det är regeringens uttalade ambition att Sverige skall föra med sig in i EG samarbetet sitt engagemang, sina kunskaper och sina erfarenheter av samarbetet med u-länderna. Ibland får jag intrycket av att Pierre Schori längtar tillbaka till det kalla kriget då Sverige på egen hand kunde spela en förment medlande roll. Själv är jag glad över att demokratin har segrat. Vi tyngs inte av nostalgi för den tid då socialdemokraterna fördömde demokratier och diktaturer med samma frenesi. Världen har förändrats, Pierre Schori, och Sverige har nya möjligheter och ett nytt ansvar i den värld vi nu lever i.
Herr talman! Jag vill för åhörarnas skull och för protokollet understryka att jag inte har sagt att det var tack vare den socialdemokratiska regeringens tidigare politik, utan det var den tidigare förda politiken i FN-sammanhang som gav Sverige en oerhörd goodwill. Det var en politik som stöddes även av Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet, men inte av Moderaterna, och det var det jag kritiserade. När det gäller frågan om vem som tillfogar Europatanken skada eller inte kan jag nöja mig med att hänvisa till en tidningsledare i Sydsvenska Dagbladet, en mycket moderat tidningsledare, som hade en hel ledare med rubriken Olyckan Bildt, som handlade om hur man hade felhanterat EG frågan genom att man var så västeuropafixerad. Men låt oss istället tala allvar om Förenta nationerna. Vår förre FN-ambassadör, Jan Eliasson, har satt fingret på det problem vi diskuterar. FN:s säkerhetsråd har för första gången i dess historia i år ägnat sig mer åt inbördeskrig än åt internationella konflikter. Det är detta som har lett till paradoxen att det finns pengar för humanitära insater, men att de egentliga svårigheterna ligger i att nå fram med pengarna till de behövande. I fallet f.d. Jugoslavien och Somalia är det inte brist på pengar utan brist på tillträde som är problemet. Det är därför som behovet uppstår av en humanitär korridor, ett slags fredskorridor, som måste skyddas av FN-trupp. Enligt Jan Eliasson måste FN för att vara relevant under kommande år ha instrument för att agera i inbördeskrigssituationer -- och jag delar den uppfattningen. Det är här som Agenda for Peace, generalsekreterarens program, och utrikesministerns ointresse för detta kommer in. Flera länder har svarat positivt på förslaget att ställa militär trupp till förfogande, upp till tusen man, som skulle kunna sättas in för att förhindra krig och konflikter och skydda leveranser. Ryssland, Österrike, Belgien och Ungern har gjort detta, och Frankrike har redan utlovat trupper. Men Sverige ställde sig utanför, och det uppfattades naturligtvis när man skulle rösta om säkerhetsrådsplatser. Sverige är skeptiskt till förslaget, sade utrikesminstern i FN enligt Dagens Nyheter den 23 september. Hon ogillade det, enligt samma tidning. Jag menar att detta inte är någon okomplicerad fråga. Den behöver diskuteras och utredas. Men det är definitivt fel, och ett brott mot Hammarsköljd-Palme-linjen i vår FN-politik, att omedelbart på stående fot, i FN-högkvarteret dessutom, ställa sig avvisande till generalsekreterarens nytänkande, och detta utan några som helst konsultationer med riksdagen och utrikesnämnden. Detta egenmäktiga förfarande är också ett inslag i Bildt-Ugglas-linjen i utrikespolitiken.
Herr talman! Jag tycker att det är viktiga frågor som Pierre Schori har tagit upp här vid olika tillfällen under lång tid. Det är många människor i det här landet som reagerar mot centreringen mot Europa och vad den kommer att få för konsekvenser i vårt övriga internationella agerande. Vi kommer inte ifrån det. Det är en oerhört viktig fråga. Nu är det Pierre Schori som har tagit upp den. Om det hade varit någon annan som hade tagit upp den, hade jag också gått upp i debatten. Det är synd att det inte är flera från de andra partierna som deltar i debatten, eftersom det är en viktig fråga för framtiden. Jag har åberopat vad som har sagts om den europeiska identiteten. Mitt exempel gällde Somalia, där vi sade nej. Försvarsministern har också varit ute och talat om ett deltagande i FN:s fredsbevarande styrka i Cambodja. Ett argument mot det skulle vara det tropiska klimatet och att FN-operationerna var för dyra. Utrikesministern vet att detta registreras mycket noggrant runt om i världen. Det är klart att man reagerar på sådant. Då måste det även klaras ut här i riksdagen. I mitt förra inlägg sade jag att det var ytterligare faktorer som spelade in när det gällde platsen i säkerhetsrådet. Det var inte bara detta, utan även biståndet. Det får väl Pierre Schori ta på sig litet grand. Det var en kritik också mot honom. Men vem som har förslagit att biståndet skall sänkas ytterligare kan inte jag avgöra. Jag har svårt att tro att Pierre Schori eller hans parti skulle ha föreslagit att det skulle sänkas med 3-4 miljarder. Jag kan inte klara ut det. Det får ni klara ut. Man har sänkt biståndet med 1,5 miljarder för fattiga länder i tredje världen, och det är oerhört mycket pengar. Hela tredje världens folk i FN har reagerat våldsamt på detta. Man upplever naturligtvis att Sverige förändrats när det gäller solidaritet med de fattiga och förtryckta.
Herr talman! Låt oss tala allvar, sade Pierre Schori. Ja gärna, men låt oss då också tala sanning. Sverige är nu mycket aktivt engagerat i en informell arbetsgrupp i generalförsamlingen som just arbetar med att driva de konkreta förslagen i Agenda for Peace vidare. Hela mitt FN-tal är ett stöd för Jag skall nu citera direkt ur mitt FN-tal exakt vad jag sade på den punkt som Pierre Schori tar upp gång på gång. Jag sade så här: ''Det är av största vikt att FN får konkreta möjligheter att föregripa och förhindra konflikter. Fredsbevarande styrkor bör kunna sändas ut i förebyggande syfte. Parterna i en konflikt bör uppmanas att i större utsträckning vända sig till Internationella domstolen för en fredlig lösning av tvister. Kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter kan utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet och därmed bli föremål för åtgärder från säkerhetsrådets sida. Vi har all anledning att noggrant följa och analysera den svåra frågan om användning av militära tvångsmedel för att bevara eller skapa fred enligt stadgans artikel 42 och upprättandet av permanenta FN-styrkor på nationell basis för detta ändamål. Varje förändring av FN:s praxis bör äga rum i bredast möjliga samförstånd.'' Detta är ordagrant vad jag sade i mitt tal i generalförsamlingen. Det är dessutom så, Pierre Schori, att det som nu håller på att växa fram i diskussionen i FN om stående permanenta styrkor är en modell som mycket påminner om den svenska modellen, dvs. att vi har avsatt beredskapsstyrkor. Vi har styrkor som har fått utbildning och som relativt snabbt kan ställas till FN:s förfogande.
Herr talman! Utrikesministern citerar från sitt tal i FN. Allmänheten har ju inte möjlighet att sitta i generalförsamlingen och lyssna på det. Man kunde däremot läsa i pressen det jag citerade i mitt förra inlägg, att utrikesministern var avvisande till generalsekreterarens nytänkande osv. Jag vet att vi har den här möjligheten i Sverige. Det är därför jag tycker att vi inte heller skall säga nej. Det är handling, inte ord i ett tal, som räknas. Här sade man tre gånger nej till olika förfrågningar före valet till säkerhetsrådet. Jag kan ju ställa en testfråga till utrikesministern. Nästa steg som BoutrosGhali vill ta är att de medlemsländer som är intresserade -- och utrikesministern säger att Sverige är det -- skall satsa pengar i en fond ''for peacekeeping''. Kan utrikesministern då göra ett slags utfästelse här att Sverige kommer delta i en fond ''for peacekeeping'' som har detta syfte? Det är steg två i hans plan. Herr talman! Jag ställde frågor till Carl Bildt, men fick svar av oraklet i Delfi, fru utrikesministern. Jag skall då upprepa mina frågor till statsministern. Jag får väl återkomma i andra sammanhang, eftersom jag inte har fått svar på dem. Frågorna var om utrikesministern delade Carl Bildts farhågor att det var svårt att sitta i både ESK:s ledning och i säkerhetsrådet. Det trodde man inte på UD, men det sade statsministern efteråt. Vilken grund tror Margaretha af Ugglas att Carl Bildt har för denna bedömning? Delar hon den uppfattningen, eller kommer hon att ta honom ur villfarelsen? Nästa fråga är om utrikesministern delar Carl Bildts uppfattning att Europapolitiken är viktigare än en plats i säkerhetsrådet. I samma uttalande sade han att somliga i UD uppenbarligen har byggt luftslott. Han riktade inte kritiken mot utrikesministern, utan mot dem som levererat underlaget till regeringens bedömning. Har man byggt luftslott på UD, utrikesministern, och felinformerat regeringen? Jag tror inte det. Jag tror att det i stället är en spark i solar plexus från statsministern mot dem som har gjort grovjobbet på UD. Vidare vill jag fråga om Sverige kommer att lägga på ett extra kol i sin FN-politik. Kommer man att göra ett nytt försök att bli medlem i säkerhetsrådet 1994? Om man väljer detta, vilken roll önskar då Margaretha af Ugglas att statsministern skall spela? Utrikesministern har en egen handplockad rådgivare som heter Ingemar Dörfer som i en bok för ett år sedan skrev att FN var antivästligt och att Sverige borde lämna sin förtunnade värld av FN stadgar. Detta verkar vara en syn som stämmer överens med statsministerns. Är det också utrikesministerns syn?
Herr talman! Jag tycker att Pierre Schori svänger litet i sin argumentering. Pierre Schori har upprepade gånger i inlägg och artiklar i massmedia använt det som har stått i DN. Min enkla förklaring var vad jag sade i FN:s generalförsamling. Jag tror faktiskt att de länder som är representerade i FN:s generalförsamling och som hade att avlägga sinna röster på valnatten, läser mina FN-tal och de ståndpunkter som Sverige har där. De letar inte upp Dagens Nyheter och läser vad som må ha stått där. Därför tyckte jag att det var viktigt att göra klart för kammaren och för Pierre Schori vad jag har sagt i mitt FN-tal. Pierre Schori ställde dessutom en konkret fråga till mig om Sverige är berett att delta i denna reservfond för fredsbevarande operationer. Vi var ett av de första länder som deltog i humanitära reservfonden, där Jan Eliasson har ett särskilt ansvar. Redan i mitt FN-tal förklarade jag att: ''De nordiska länderna har funnit att inrättandet av en reservfond för fredsbevarande operationer skulle utgöra ett viktigt steg på vägen mot en lösning av finansieringsfrågan.'' Detta sade jag alltså redan i mitt tal i FN. Det är alldeles klart att Sverige är ett av de länder som kommer att ställa upp på detta förslag. Bland de många frågor som Pierre Schori ställde till mig var en om Sverige nu kommer att lägga på ett extra kol. Ja, herr talman, det är min inställning. Så är det. Man lägger på ett extra kol när man har inregistrerat ett nederlag. Det kommer vi också att göra.

Herr talman! Kjell Johansson har frågat mig om regeringen avser att ta några initiativ för att alla som behöver lära sig punktskrift skall få denna möjlighet. Jag vill inledningsvis understryka vikten av att svårt synskadade ges möjligheter att lära sig och använda punktskrift. Det finns i dag omkring 10 000 personer i landet med så svåra synskador att de inte kan läsa tryckt eller skriven text. Uppskattningsvis kan endast omkring 1 500 av dessa personer läsa punktskrift. Detta innebär att många synskadade i dag i praktiken inte har något fungerande skriftspråk. Min principiella uppfattning är att utbildning och träning i punktskrift borde kunna ges inom all rehabilitering för synskadade. Det är riktigt att utbildning i punktskrift tidigare gavs i de särskilda omställnings och träningskurser, s.k. OT-kurser, som genomfördes i Arbetsmarknadsinstituten bedriver. Som ett led i strävandena att renodla den arbetsmarknadspolitiska inriktningen vid AMI har under senare år, enligt vad jag har inhämtat, punktskriftsutbildningen upphört inom AMI Utbildning i punktskrift ges i dag i olika former och av olika huvudmän. Synskadades riksförbund, SRF, anordnar självt punktskriftsundervisning inom ramen för ett punktskriftsprojekt som förbundet sedan år 1989 driver med stöd av ett särskilt statsbidrag. Förbundet anordnar även punktskriftsträning inom den särskilda rehabverksamhet som man med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden bygger upp sedan några år tillbaka. Också vid några folkhögskolor anordnas punktskriftsutbildning. Under senare år har också syncentralerna -- inom ramen för den synskaderehabilitering de bedriver -- påbörjat viss utbildning i punktskrift. Enligt vad jag har erfarit är denna utbildning, som fyller en viktig funktion för många synskadade, under utveckling på en del håll i landet. Jag vill i detta sammanhang påminna om att regeringen i den remiss till lagrådet om stöd och service till vissa funktionshindrade som avlämnades i början av oktober, föreslagit att landstingen skall få en i hälso och sjukvårdslagen fastlagd skyldighet att bedriva habiliterings och rehabiliteringsverksamhet. Vidare föreslås att ett särskilt statligt stimulansbidrag skall inrättas för att påskynda utvecklingen inom habiliterings och rehabiliteringsområdet. Min bedömning är att båda dessa förslag bör ge goda möjligheter att utveckla bl.a. rehabiliteringen för synskadade. Detta bör kunna ge utrymme bl.a. för förbättrad utbildning och träning i punktskrift. Regeringen avser att noga följa effekterna av handikappreformen. Med hänsyn till vad jag har redovisat i fråga om förslagen i den kommande handikappreformen, är jag inte beredd att nu ta några ytterligare initiativ i denna fråga. Jag är dock inte främmande för att i framtiden återkomma i frågan, om det skulle visa sig nödvändigt.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan är att jag blev litet förvånad och kanske t.o.m. litet upprörd när jag för en tid sedan fick höra att denna undervisning inte fungerar. Jag trodde nämligen att den gjorde det och att allt var väl. Vi tror ju ofta på det svenska välfärdsbygget. Men tyvärr visar det sig inte alltid vara vad vi väntat oss. Punktskrift är oerhört viktigt för att synskadade skall kunna fungera i samhället. Det är viktigt för att de skall kunna ta del av litteratur -- jag vet att socialministern själv är en stor läsare av böcker -- och för att de skall klara av praktiska, enkla uppgifter i vardagslivet, t.ex. att märka saker och att anteckna. Till min förvåning bidrog kanske också det förhållandet att vi här i kammaren under den förra mandatperioden upplevde hur dåvarande biträdande socialministern Bengt Lindqvist, som ju som bekant är blind, använde sig av punktskrift. Han utgör själv ett fantastiskt åskådningsexempel på vilken oerhörd hjälp man har av blindskriften. Han har kunnat fungera som minister, och han kunde fungera här i riksdagen. Men nu är det inte bara i riksdagen som punktskriften behövs. Den behövs också för att synskadade skall kunna ha ett vanligt arbete och fungera i organisationslivet, föreningslivet osv. Den första förvåningen har hos mig övergått i något av en förstämning över den brist på prioritering som vi enligt min mening har. Jag har också läst i den lagrådsremiss som socialministern har lagt fram. Där finner jag allmäna målsättningar vilka, om man verkar i den riktningen, kommer att innebära en förbättring för handikappade, men jag hittar inga förslag till konkreta åtgärder på detta område.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning i dessa frågor än Kjell Johansson. Det finns inte enbart allmänna målsättningar i lagrådsremissen, och det som så småningom skall bli propositionen, utan regeringen föreslår också att pengar skall anslås för att runt om i landet bygga upp habilitering och rehabilitering för bl.a. detta ändamål, men naturligtvis också för annan verksamhet som berör personer med olika funktionshinder.
Herr talman! Jag är naturligtvis nöjd med detta, även om jag inte är helt nöjd med svaret. Jag hade gärna sett att man vidtagit åtgärder nu, eller inom en snar framtid, som inneburit att man centraliserat denna utbildning. Eftersom den är resurskrävande och kräver speciella insikter tror jag inte på att sprida ut den alltför mycket. Det har också Synskadades riksförbund självt betonat. Det är ett bekymmer att undervisningen är så splittrad och därför inte fungerar. Jag får väl nöja mig med detta svar och det löfte som socialministern har gett om att åtgärder skall vidtas om det skulle visa sig nödvändigt. Om socialministern står fast vid detta löfte, och det är jag övertygad om, får vi se snara förbättringar på detta område.

Herr talman! Karin Wegestål har frågat mig om jag som blivande ordförande i ESK kommer att ta upp frågan om Tjeckoslovakiens delning på ESK:s dagordning. förhandlingar pågått om en upplösning av den tjeckoslovakiska federationen, till en början mellan den tjeckiske ledaren Klaus och den slovakiske ledaren Meciar och senare mellan de bägge delstatsregeringarna. Hittills uppges 16 av de 26 avtal som skall reglera delningen ha undertecknats rörande bl.a. en tullunion och monetärt samarbete under en övergångsperiod. Inom kort kommer det folkvalda federala parlamentet att ta ställning till ett lagförslag om upplösning av federationen. Beslut väntas under denna månad. I Slovakien avses en ''ratificerande folkomröstning'' att genomföras i mitten av december. Det tjeckiska delstatsparlamentet väntas inte besluta om en folkomröstning i den tjeckiska delen av landet, även om ett sådant förslag föreligger från det socialdemokratiska partiet. 90 %, är enligt opinionsundersökningar inställd på att Tjeckoslovakien kommer att delas. Efter det kommunistiska systemets fall har Europas karta förändrats på ett omvälvande sätt. Nya stater har uppstått, i en del fall efter omfattande våldsoch krigshandlingar. Mot denna bakgrund finns det allt skäl att välkomna att den tjeckoslovakiska delningsprocessen hittills kunnat ske under fredliga och demokratiskt ordnade förhållanden. Ur ett ESK-perspektiv är detta ett viktigt konstaterande, eftersom redan ESK:s Slutakt från 1975 förutsåg att gränser skulle kunna ändras med fredliga medel. I den utsträckning tvister följer av delningen förutsätter jag att dessa kan lösas med fredliga medel, om så är nödvändigt under medverkan av tredje part. Mot denna bakgrund finns det skäl att välkomna att ESK:s tredje ordinarie ministerrådsmöte, som äger rum den 14--15 december i Stockholm, väntas fatta beslut om nya instrument för fredlig lösning av tvister inom ESK:s ram. Det finns inga skäl att nu förutse att Sverige som ordförande kommer att ha anledning att ta upp frågan om delningen vid ministerrådsmötet.

Herr talman! Fru utrikesminister! Jag tackar för svaret. Jag är litet besviken över att ESK väntar till dess man har resultatet framför sig, för att se om det kommer att gå lyckligt. Då skall man försöka bidra till att de tvister som eventuellt uppkommer skall kunna lösas med fredliga medel. Jag är orolig för att det skall uppstå en situation i Tjeckoslovakien som liknar den i Jugoslavien, inte minst med tanke på det sätt på vilket den här delningen har tillkommit. Inget av de ledande partierna hade frågan om delning uppe i valrörelsen. Meciars parti var en folkrörelse för rättvisa och likaberättigande åt Tjeckoslovakien, under det att Klaus parti är det konservativa partiet i den tjeckiska delen. Där sade sig partiledaren själv vara en garant för att landet inte skulle delas. Folket har velat ha en folkomröstning. De opinionsundersökningar som jag har hört talas om -- vi gjorde ett besök i Prag under vår utskottsresa i september -- visade att folket, både i den tjeckiska och i den slovakiska delen, inte ville ha en delning. Sedan måste man ha en viss majoritet för att få igenom delningsförslaget. Det har gjorts ett försök i parlamentet att få majoritet för ett sådant lagförslag, och det har misslyckats. Därför menar jag att talet om samförstånd i omvärlden är oroväckande. Det kan göra att man inte ser de varningssignaler som finns.
Herr talman! Det finns naturligtvis ingen anledning att välkomna Tjeckoslovakiens delning. Samtidigt måste vi ju ändå acceptera den utveckling som sker. Jag delar nog inte Karin Wegeståls bakgrundsbeskrivning helt och hållet. Jag tror att Meciar i sin valkampanj i Slovakien förde fram ett budskap om ett självständigt Slovakien. De många röster som Meciar fick i det valet var ett budskap om att det fanns en kraftig rörelse för detta i Slovakien. Däremot är det riktigt att Klaus i den tjeckiska delen av Tjeckoslovakien önskade bevara en stat. Som jag sade i mitt svar, tycker jag ändå att det finns anledning att notera att det sker en skilsmässa under fredliga former här. Det är en klart uttalad strävan hos de berörda parterna att det skall ske under fredliga former. Jag hade tillfälle att i går överlägga med den tjeckoslovakiske utrikesministern och diskutera dessa frågor. Det är mitt bestämda intryck att det finns en strävan att göra detta. Vi har även fått bevis för det genom att man har accepterat EG:s försök att bilägga tvisten om den här dammen mellan Slovakien och Ungern.
Herr talman! Det finns många faktorer som oroar i detta. Det gäller inte minst Slovakiens situation. Det är ett mycket fattigare område än det tjeckiska. Man har en mycket hög arbetslöshet där, och den förväntas kunna fördubblas. Man har en utslagen försvarsindustri som inte längre fungerar och ett gammaldags jordbruk. Dessutom har man ett dåligt socialt skyddsnät, en stor zigensk befolkning och en aktiv stor ungersk minoritet. Till detta kommer då konflikten kring kraftverket, som utrikesministern tog upp. När man nu föreslår att Slovakien skall få en större rättvisa blir kanske resultatet att det blir mycket sämre. Med alla dessa orosmoment finns det en stor risk för att det kan uppstå konflikter. De uppgifter som jag har här, har jag fått från svenska ambassaden när vi var där med försvarsutskottet i september. Jag förutsätter att de är riktiga och att detta inte har förelagts folket. Här genomdriver man en delning utan att folket har fått säga sitt.
Herr talman! Nu kommer vi att få se en rad omröstningar i det federala parlamentet och delstatsparlamenten. Det skall även äga rum en folkomröstning i Slovakien. Då får vi se utgången av detta. Jag håller med Karin Wegestål om att det finns anledning till oro. Men det omvärlden kan göra är att erbjuda samarbete och stöd och att hela tiden vara en engagerad diskussionspartner. Jag tror att det är mycket viktigt. Dessutom bör man hela tiden uppmana företrädarna till respekt för rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och fredliga lösningar av tvister.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med att fru utrikesministern delar min oro i den här frågan. Då har jag ändå sått ett frö. Jag ser mycket allvarligt på detta. Den föreslagna folkomröstningen blir en ratificerande folkomröstning. Den kommer alltså efteråt -- om man nu kan genomföra detta -- och inte i förväg som ett rådgivande instrument. Den 1 november försökte man få igenom ett lagförslag om delning i parlamentet. Det kräver tre femtedels majoritet, men det föll. Man fick inte den majoritet som man behövde för detta. Ändå träffades de båda partiledarna och beslöt att tidtabellen skall fortsätta att gälla och att man skall dela landet innan årets utgång. Jag är mycket nöjd med att vi i Sverige observerar det. Det var därför jag ville ta upp den här frågan i dag.

Herr talman! Christer Lindblom har frågat mig om regeringen är beredd att verka för stöd till småskaligt kunskapsutbyte och kontaktskapande verksamhet mellan Baltikum och Sverige. Detta skulle kunna ske genom att statligt stöd anvisades till lämplig instans på regional nivå. Under de senaste åren har ett mångfaldigt kontaktutbyte skett mellan Baltikum och Sverige. Engagemanget har varit stort på alla nivåer i samhället. Mycket av detta sker på frivillig väg, men en målsättning för det statliga stödet till kunskapsöverföring har just varit att underlätta och främja småskaligt kontaktutbyte. Detta har vi gjort genom att lämna medel till SIDA för stöd genom folkrörelser och enskilda organisationer men även till BITS, som bl.a. har ställt en medelsram till Kommunförbundets förfogande för att främja vänortssamarbete och kontakter med Baltikum på kommunal nivå. Härigenom ges förutsättningar att på en decentraliserad nivå bidra med medel för kontaktskapande och utbyte. Jag kan också nämna att SIDA nyligen har slutit ett avtal med Sjukvårdens Östeuropakommitté. Kommittén har bildats i syfte att möjliggöra en ökad kunskapsöverföring -- i första hand till de baltiska staterna -- inom hälso och sjukvård. Därutöver är Svenska institutet aktivt engagerat i kultur och erfarenhetsutbytet med Baltikum. Det finns ett flertal stipendier, t.ex. forskar och gäststipendier. På kulturområdet finns ett betydande utbyte av experter, bl.a. inom musikoch museivärlden. Mitt svar är alltså att det av frågeställaren efterlysta stödet i stor utsträckning redan finns i dag, och regeringen har som mål att ytterligare utveckla dessa samarbetsformer. Bl.a. kan jag nämna att regeringen för närvarande överväger att anvisa medel för kunskapsöverföring på regional nivå t.ex. genom länsstyrelserna.
Herr talman! Fru utrikesminister! Jag tackar för svaret, framför allt för den mycket positiva grundtonen i det. Bakgrunden till min fråga är att jag utifrån mitt län, Kalmar län, har väldigt omfattande erfarenhet av utbyten med de baltiska länderna. Vi har av tradition, bl.a. på grund av det geografiska läget, fått ett omfattande utbyte. Vi har under den här hösten bildat en länskommitté för att samordna, stötta och förmedla både medel till kunskapsutbyte och erfarenheter från olika projekt. I kommittén sitter representanter för bl.a. Vår förhoppning med denna kommitté är naturligtvis att vi skall kunna disponera medel från biståndsbudgeten. Med en ganska ringa del av biståndsbudgeten skulle man ändå kunna få ganska hög kostnadseffektivitet genom att det i väldigt stor utsträckning är fråga om ett utbyte människa till människa. Vår avsikt är också att inventera förekomsten av olika projekt i länet, för att på så sätt kunna tipsa de olika initiativtagarna om att det finns andra som jobbar med samma sak. Problemet är att det nu i allt större utsträckning dyker upp bekymmer med att klara trafiken över Östersjön. Det är mycket svårt att få loss pengar på den baltiska sidan för ganska enkla kunskapsutbyten, exempelvis för att åka dit och studera skola och förvaltning. Jag har ett exempel som jag tycker litet grand belyser skillnaden i valuta. Kalmar har i Litauen en vänort som heter Panevezys. Presidiet där planerar att åka till Kalmar. Om man sätter flygresan för dem i relation till deras budget skulle det motsvara en kostnad på ungefär två miljoner för Kalmars del. Följaktligen blir sådana här utbyten naturligtvis väldigt svåra att utföra.
Herr talman! Visst är det som Christer Lindblom säger. Jag tror att det vi måste satsa på är en blandning av frivilliga insatser, de statliga pengar som finns till förfogande och vad kommuner och landsting kan tänkas ställa upp med för detta kontaktutbyte. Därför har vi just ställt en kostnadsram till Kommunförbundets förfogande, och vi diskuterar nu, i samarbete med Civildepartementet, möjligheten att också länsstyrelserna kunde förfoga över någon form av anslag. Som vi alla vet är det i dag, på alla håll och kanter, en mycket tuff kapplöpning om de statliga anslagen. Vi måste därför försöka se till att medlen hela tiden används på allra bästa sätt. Jag tycker emellertid att det som Christer Lindblom har tagit upp är en angelägen sak. Det är en verksamhet där det både är fråga om frivillighet och finns en möjlighet till statligt stöd.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om angelägenheten i detta projekt. Problemet är kanske att det i dag finns en väldig mängd projektmedel som så att säga redan är bundet och intecknat, medan det finns väldigt litet av vad man skulle kunna kalla ad hoc-medel, dvs. medel som kan användas när det plötsligt uppstår behov av ett utbyte. Att i en sådan situation söka bidrag för t.ex. en resa hos våra biståndsorganisationer, det låter sig inte göras, eftersom byråkratin blir för omfattande. Det är i det sammanhanget som jag tror att det regionala stödet kan fungera bra. Om det finns en möjlighet att styra pengar till exempelvis länsstyrelserna eller till en kommitté som vår, där också länsstyrelsen är engagerad, tror jag att det skulle kunna innebära att utbytet av dessa pengar ökar. Det skulle då också ge en mycket större effektivitet i samarbetet med Baltikum. Tack så mycket!

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat på vilket sätt regeringen avser att motverka snedrekryteringen till högskolan så att befintlig begåvningsreserv tillvaratas. Just nu genomförs, på uppdrag av regeringen, en offentlig utredning, vars syfte är att analysera hur de sociala skillnaderna inverkar på rekryteringen till högre utbildning. Resultatet från dessa analyser förväntas bli klara först nästa år, och det kan då finnas anledning att återkomma närmare till snedrekryteringsfrågorna. Jag vill emellertid redan nu redovisa några fakta i frågan. Jämfört med många andra jämförbara industriländer har Sverige haft en markant minskning av den sociala snedrekryteringen till högre utbildning under efterkrigstiden. Denna utjämningsutveckling upphörde emellertid under För att en allt större andel av de studieintresserade ungdomarna från hem utan studietradition skall välja att läsa vidare, krävs bl.a. att utbildningsvillkoren för dessa ungdomar ändras jämfört med 1980-talet. Ett villkor, herr talman, är att en akademisk utbildning uppfattas som en bra investering för den enskilde med hänsyn till framtida inkomster och studieskulder. Under 1970 och 1980-talen har vi haft en kraftig inkomstutjämning mellan olika utbildningsgrupper på arbetsmarknaden. Detta i kombination med höga och långvariga studieskulder har rimligen haft en återhållande inverkan på ungdomars intresse för högre studier. Ett annat villkor är att det finns tillräckligt med utbildningsplatser för att ta emot nya studerandegrupper. Under 1970 och 1980-talen hölls antagningssiffrorna på en i stort sett konstant nivå. Det är knappast förvånande att den sociala snedrekryteringen inte förbättrades under denna period. Regeringens utbildningspolitik innebär att förutsättningarna för fler ungdomar att läsa vidare på universitet och högskolor förbättras. En kraftig utökning har skett av antalet utbildningsplatser. Ett tredje villkor är att det för studieintresserade elever finns övergångs och kompletteringsmöjligheter, så att de som upplever att deras tidigare studieval var felaktigt kan rätta till detta. Dessa exempel på åtgärder leder till att villkoren förbättras för den som väljer att läsa vidare. Vi kan därmed enligt min mening räkna med att fler elever från hem utan studietraditioner upptäcker fördelarna med att skaffa sig en högre utbildning under 1990-talet.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Den utredning som utbildningsministern talar om kom till några år efter det att jag och ett antal andra riksdagsledamöter väckte en motion i vilken vi just bad om en utredning av det här slaget. Jag har nu här framför mig direktiven till utredningen, dvs. Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. Hur ser utbildningsministern på direktiven till den här utredningen? I direktiven läggs ju betydligt större vikt vid sociala faktorer som hinder för att man skall kunna komma åt snedrekryteringen. Utbildningsministern nämner också betydelsen av studietraditioner och de psykologiska faktorerna, men i utbildningsministerns olika villkor för att en förbättring skall kunna ske tonas dessa faktorer ändå ner. Det som där framträder mest är vissa ekonomiska faktorer, som jag inte nu behöver upprepa. Jag tycker att utbildningsministern kanske överdriver betydelsen av de inkomstförändringar som har skett. Även om det har skett vissa förbättringar på detta område efter andra världskriget, har det ju trots allt sedan jag studerade vid universitetet inte skett några stora förändringar. Det är framför allt på gymnasienivå som förändringar har kommit till.
Herr talman! Det är korrekt att den utredning jag hänvisade till har en del tid på nacken. Jag valde när jag tillträdde som utbildningsminister att inte ändra i direktiven, även om jag möjligen hade formulerat enskildheter i direktiven annorlunda om jag själv hade skrivit dem. Jag sade mig i stället: Låt utredningen fullfölja sitt arbete. Den kan säkerligen komma med intressanta iakttagelser. Vad jag i mitt svar till Hans Göran Franck har velat göra är att komplettera den ansats -- Hans Göran Franck har läst svaret riktigt -- som utredningen har med ett antal andra hypotetiska påpekanden om var orsaken till bekymren kan ligga. Jag är för min del, herr talman, personligen alldeles övertygad om att den dåliga avkastningen från högre utbildning är ett avgörande skäl till varför ungdomar från icke studiemotiverade hem inte väljer att gå vidare, med den skuldsättning det samtidigt innebär. Där det redan från början finns ett hinder i intresse eller social tradition innebär det naturligtvis ett ytterligare hinder om det inte kan visas att utbildningen faktiskt ger avkastning för den enskilde i form av en högre levnadsstandard. Låt mig därtill lägga, att det är en händelse som ser ut som en tanke att den sociala snedrekryteringen faktiskt blev bättre under den tid då högskolan var hyggligt fri. Under den tid då man, bl.a. för att skynda på utvecklingen mot en jämnare social rekrytering, totalreglerade hela den högre utbildningen, herr talman, då bröts däremot trenden, då gick det åt fel håll. Jag skulle därför, som en komplettering till mitt tidigare redovisade svar, vilja understryka inkomstförändringarnas betydelse. Jag vill emellertid också gärna tillägga, att jag tror att den frigörelse av universitet och högskolor som vi nu står inför kommer att ge ett väsentligt bidrag till att rätta till den eländiga tingens ordning som vi faktiskt för närvarande lever med.
Herr talman! Jag vill inte alls bortse från den betydelse som lönesättningen inom den akademiska världen har. Men vi vet ju ändå att skuldsättning inte bara är en ekonomisk fråga, utan det är också i hög grad en psykologisk fråga. Det finns inom socialgrupp tre, och delvis också inom socialgrupp två, ett starkt motstånd emot skuldsättning. Det är därför jag menar att man måste ägna mer tankar åt hur man skall kunna förändra studiemedelssystemet på ett sådant sätt att det stimulerar. Det räcker inte med att bara tala om att de studerande kanske i framtiden kommer att få ett mer välavlönat arbete. Ett faktum är ju att det som hindrar i dag i stor utsträckning är arbetslösheten på den här marknaden.
Herr talman! I det senare hänseendet har vi självfallet inte olikartade uppfattningar. Det finns, herr talman, naturligtvis ett givet samband mellan den avkastning som högre utbildningar av hygglig varaktighet ger och studiemedelssystemet. Ju sämre avkastning i ekonomiska termer, i form av högre lön på högre utbildning, är, desto större blir kraven på studiemedelssystemet att kompensera vad senare högre löner inte förmår åstadkomma. Jag delar Hans Göran Francks uppfattning att vi inte kommer att hinna nå fram med den enligt min mening önskvärda omläggningen av lönestrukturen tillräckligt fort. Därför har jag också tillsatt en utredare som faktiskt, fri från direktiv, har order om att tänka fritt på hur ett nytt studiemedelssystem borde se ut. Han kommer att redovisa sin första rapport strax före jul, och på basis av denna rapport kommer regeringen att avgöra hur den fortsatta beredningen av studiemedelssystemets omformning skall se ut. Jag är personligen övertygad om, herr talman, att det nuvarande studiemedelssystemet inte går att bibehålla.
Herr talman! Vi talade nyss om den av statsrådet Göransson tillsatta utredningen. Jag hoppas verkligen att utbildningsministern ser till att utredningen blir färdig till februari, vilket är tidsfristen för den. Jag vill dessutom fästa utbildningsministerns uppmärksamhet på en annan undersökning, nämligen den som är gjord av Verket för högskoleservice. I den utredningen talas det om effekterna av förändrade regler vid provurvalet. Det rör sig i det sammanhanget om vuxenutbildade. Utredningen konstaterar i sin slutsats att vissa förändringar i reglerna endast hade marginell effekt. Har utbildningsministern studerat den här rapporten, och vilka slutsatser drar utbildningsministern i så fall av detta? Är några åtgärder att vänta? Här är vi verkligen inne på betydelsen av att komma åt de psykologiska faktorerna och studietraditionen för att kunna minska den sociala snedrekryteringen.
Herr talman! Jag törs inte utesluta att det är korrekt att olikartade grunder för urval till högre utbildning kan spela roll för den sociala snedrekryteringen eller för möjligheterna att avhjälpa den. Som Hans Göran Franck emellertid säkert vet behandlar riksdagen just nu ett förslag enligt vilket det enligt regeringens mening kommer att vara upp till varje universitet och högskola att i framtiden, inom ramen för ett antal uppräknade urvalsgrunder, själva avgöra hur man bäst kan tillgodose de krav som resp. utbildning ställer. Jag utgår, herr talman, från att varje högskola i valet av urvalsprocesser noga kommer att ge akt på att dessa också skall främja en rimligare social rekrytering liksom, herr talman, en rekrytering med en rimligare fördelning mellan könen.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp ytterligare en fråga, eftersom utbildningsministern har talat om förändringar i studiemedelssystemet. Jag tror inte att det finns förutsättningar för att införa studielön i dag. Det studiemedelssystem vi har i dag är byråkratiskt och delvis onödigt kostsamt. Hur ser utbildningsministern i princip på frågan om att man skulle kunna införa något som liknar studielön?
Herr talman! Jag skall inte gå händelserna i förväg när det gäller den utredning som jag mycket distinkt gjorde villkorslös. Om man sätter upp villkor är det ingen större mening med att be om en utredning. Personligen kan jag gärna medge att idéen med lön för studier känns svår att förena med föreställningen att studier faktiskt är en investering i den egna framtiden.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag tycker att utbildningsministern gör en överbetoning av sådana här investeringsaspekter som kommer från näringslivet. På många andra områden kan den som studerar få ersättning som kan liknas vid lön. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi får ett system som gör studier attraktiva och där de inte bara ses som en möjlighet till investeringar för framtiden.
Herr talman! Jag frestar nu på talmannens tålamod. När jag talar om investeringar i den egna framtiden, talar jag faktiskt inte så mycket om ekonomi som Hans Göran Franck tror. Jag talar i stället om drivkrafter. Man skall lägga ned det bästa man har på den utbildning man föresätter sig att skaffa. Jag tror att ett studielönesystem är svårt att förena med sådana drivkrafter.

Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig om när jag kan lämna ett förslag om upphävande av kårobligatoriet. Jag anförde i budgetpropositionen för budgetåret 1992/93 att frågan om de närmare formerna för hur en avveckling av det generella kravet på att studenten skall tillhöra studerandesammanslutning -- som kårobligatoriet officiellt benämns -- kan ske, skulle bli föremål för ytterligare beredning inom regeringskansliet innan proposition framläggs. Arbetet med detta pågår fortfarande. Den särskilda sakkunnige, som har uppdraget att analysera hur en avveckling av kårobligatoriet kan ske, beräknas avlämna sina bedömningar under december månad. Jag ämnar återkomma med ett förslag till avskaffande av det s.k. kårobligatoriet i den proposition om grundläggande högskoleutbildning som framläggs i februari nästa år.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var kort, klart och konkret. När jag för ungefär ett kvarts sekel sedan själv var studentpolitiker brottades vi hårt med den här frågan. Man hade tidigare brottats med frågan under ett par studentgenerationer, och den syntes nästan vara evig. Nu ser vi kanske -- jag säger kanske eftersom det kan hända så mycket -- slutpunkten. Låt mig bara hoppas att studenterna i december månad kommer att uppfatta utbildningsministern lika positivt som den luvbeklädde givaren som dyker upp på kvällen den

Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att bereda möjlighet att uppbära studiemedel som står i proportion till studieinsatsen. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om den studerande bedriver studierna på minst halvtid. Vid halvtidstudier utgår studiemedel med hälften av det belopp som skulle ha utgått vid heltidsstudier. Med heltidsstudier avses för de allra flesta utbildningar inom högskolan att den studerande följer gällande studieplan, dvs. läser 20 poäng per termin. Motsvarande för halvtidsstudier är 10 poäng per termin. Fortsatta studiemedel skall enligt studiestödslagen endast utgå om det med hänsyn till de resultat som en studerande har uppnått är sannolikt, att han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning skall hänsyn också tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat på studieresultaten. Centrala studiestödsnämnden har utfärdat närmare föreskrifter för en sådan meritprövning. Enligt föreskrifterna skall därvid hänsyn tas till om en studerande försenats i studierna på grund av bl.a. fysiskt handikapp. Det nuvarande systemet med studiemedel för heltid eller deltid har tillämpats under en mycket lång tid. Jag finner det vara tveksamt -- inte minst av rent praktiska administrativa skäl -- att tillskapa en ny ordning där studerande i förväg fritt får välja den studietakt mot vilken meritprövning för fortsatta studiemedel sedan skulle ske. Det finns även en risk att organisationen av studierna vid högskolan skulle påverkas negativt av en sådan ändring. Jag vill slutligen nämna att det nuvarande studiemedelssystemet är föremål för översyn inom Utbildningsdepartementet. En rapport beräknas bli offentliggjord före mitten på december.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
De är tvungna att välja en långsammare studietakt. Det har ibland hävdats bl.a. från CSN att personer med sådana problem är berättigade till så pass mycket hjälp att man inte tar den hänsyn som behövs. Den som läser kurser och uppnår 18 eller 19 poäng av de totalt 20 poäng som en termin omfattar skulle bara få 50 %, dvs. samma summa som de som bara läser 10 poäng under en termin får. Det har upplevts som orättvist. Det kan inte röra sig om särskilt många människor. Jag har förståelse för det som sägs i svaret, att man inte fritt får välja den studietakt mot vilken meritprövning för fortsatta studiemedel skulle kunna ske. Men för dem som inte väljer utan tvingas in i denna situation, måste man på något sätt skapa rättvisa. Statsrådet och jag -- som tillhör ett parti som brukar vända sig emot schabloniseringar och generella regler -- borde kunna vara överens om att det när det gäller sådana här bestämmelser är viktigt att man verkligen tar den hänsyn i individuella fall som de studerande har rätt till.
Herr talman! Jag kan inte bedöma om studiemedelsinstanserna tar den hänsyn som Lennart Fridén vill att de skall ta. Jag anser emellertid att undantagsregeln är till för att tillgodose den typ av hänsyn som Lennart Fridén med all rätt talar för. Jag skall gärna försäkra Lennart Fridén att jag personligen skall förvissa mig om att denna regel som studiemedelsförordningen innefattar utnyttjas på det sätt som lagstiftaren har ansett.
Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka statsrådet. Jag ser med stort intresse fram emot resultatet av den utredning som skall läggas fram i december. Det är av oerhört stor vikt -- vilket har påpekats tidigare i diskussionen här i kammaren i dag -- att vi ser över studiestödssystemet. Som det nu har utvecklats och är i dag är det inte bra.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att den parallella lärarutbildningen inte skall leda till att ett stort antal ett-ämneslärare utbildas för grundskolan. Fördjupade ämneskunskaper och alternativa vägar för studenterna att nå läraryrket var huvudmotiven för att införa den parallella lärarutbildningen. Jag vill nu liksom i lärarpropositionen framhålla att jag anser det vara en fördel om skolan tillförs lärare med olika bakgrunder och lärare med olika ämneskombinationer -- breda eller smala med större djup i resp. ämne. Kraven har ställts så att det skall bli möjligt att bli lärare även om man har ämneskunskaper bara för ett skolämne. S.k. ett-ämneslärare torde emellertid inte bli vanliga. I första hand torde de i stället bli aktuella för skolans högre stadier, vilket jag framhöll redan i lärarpropositionen. Lena Hjelm Wallén oroar sig nu för att ett-ämneslärarna skall bli för många i grundskolan. Det gör inte jag. grundskollärarutbildningen 1 512 platser, varav den parallella lärarutbildningen 540. Ett mindre antal av platserna har besatts med studenter med kompetens i ett undervisningsämne. Antalet ettämneslärare som kommer ut ur 4--9-utbildningen med ett undervisningsämne kommer således att bli marginellt. Jag ser inte detta såsom någon katastrof relativt grundskolans 90 000 lärare. Vad gäller antagning och utbildning av lärare i framtiden har jag förtroende för våra universitets och högskolors kompetens. Jag är övertygad om att de inom ramen för tilldelade resurser för grundskollärarutbildning och med hänsyn till olika intressen -- studenternas valfrihet och skolans behov -- skall kunna avgöra hur många lärarstudenter av det ena eller det andra slaget som skall antas. Hade jag inte haft det förtroendet, hade jag inte kunnat stå bakom den proposition om ökad frihet i den högre utbildningen som för närvarande är föremål för riksdagens behandling. Lena Hjelm-Wallén har vidare uttryckt bekymmer för tomma platser i den nya lärarutbildningen. Rekryteringsproblem är inte ovanliga när nya utbildningar introduceras och informationstiden är kort. Jag vill bara påminna om att åtskilliga platser gapade tomma när fru Hjelm-Walléns lärarutbildning introducerades för några år sedan. Jag vill också notera att universitet och högskolor med positiv inställning till den nya utbildningen har lyckats bra med rekryteringen.
Herr talman! Man kan inte säga att den nya Unckelska lärarutbildningen har fått en flygande start. Över 400 platser är tomma av de 540, och en tredjedel av platserna är besatta med studenter som är behöriga i bara ett enda ämne. Jag är något förvånad över att vi har en utbildningsminister, som tycker att det är bra att man på högskolan har lärare som undervisar i bara ett ämne. Det ger en så begränsad behörighet att det närmast är att lura de studerande in i ett yrke, där de sedan inte kan få arbete på just de meriterna. Jag är förvånad över att utbildningsministern inte alls tycks vara bekymrad över att så många tomma platser står och gapar i en situation där det finns ungdomar som vill bli lärare men som söker till den reguljära lärarutbildningen. Det är tydligen positivt att vi skall ha lärare med så begränsad behörighet som bara ett enda ämne.
Herr talman! Det märks att Lena Hjelm-Wallén och jag tillhör olika partier. Då ser man frågorna från två olika håll. Jag frågar mig inte vad som är bra för skolan i den mening som Lena Hjelm-Wallén företräder. Jag frågar mig: Har jag skäl att förbjuda en lärare med endast ett ämne att tjänstgöra och verka i skolan? Då blir min slutsats att det i Sveriges riksdag är svårt att avgöra i detalj vad en enskild lärare förmår att göra. Det stämmer mig till eftertanke och ödmjukhet inför möjigheten att olika lärarkompetenser kan spela en betydelsefull roll i skolarbetet. Egentligen leder denna diskussion till själva kärnan: tilltron till enskilda människors möjligheter och ytterst våra universitets och högskolors förmåga att utbilda väl. Den ståndpunkt som Lena Hjelm-Wallén intar, nämligen att vi i Sveriges riksdag i detalj skall reglera innehållet i varje lärares behörighet, är oförenlig med hela idén om friare universitet och högskolor. Då är vi tillbaka igen i det gamla träsket av linjer. Det trodde jag att inte ens Lena Hjelm-Wallén ville ha.
Herr talman! Nu försöker Per Unckel lägga ut ett sidospår, som inte har ett dugg med detta att göra. Hade han i den ödmjuka anda som han nu talar om frågat lärarutbildningsföreträdarna på universitet och högskolor om de hade planer på att starta någon sådan här typ av utbildning, hade han fått ett samfällt nej. Detta är ett påhitt från utbildningsdepartementet och Per Unckel. Vi har regelbundna kontakter med samtliga skolchefer i Västsverige sex gånger per år. Vi har diskuterat den s.k. Unckelmodellen. Reaktionerna är alldeles entydiga. De här lärarna kommer vi aldrig att anställa. Per Olof Bentley säger också att man kommer att göra om denna utbildning till någonting annat, när man får frihet att göra det.
Herr talman! Om Lena Hjelm-Wallén i stället hade frågat lärarkandidaterna om deras intresse, är det möjligt att svaret hade blivit annorlunda. Det är hela idén med den nya universitets och högskoleorganisation som vi nu är på väg att fatta beslut om här i riksdagen. Vi frågar studenterna och öppnar möjligheter för de utbildningar som studenterna vill ha. Jag vet, Lena Hjelm-Wallén, att många lärarutbildade är trilskna på denna typ av utbildning. För några dagar sedan fick jag ett brev mig tillsänt på utbildningsdepartementet från dem som går denna utbildning i Stockholm. De skriver: Tyvärr har vi funnit att vår utbildning inte är förankrad på alla håll inom HLS, dvs. Lärarhögskolan i Stockholm, och att den i vissa fall motarbetas. Eleverna bifogar ett brev till mig som lyder: Hej igen! Här kommer ett schema som gäller fram till praktiken i första hand. Jag skickar med ett utdrag ur senaste numret av tidningen Skolvärlden bara för att visa att det inte bara är jag och Lasse här på humanistisk-samhällsvetenskapliga institutionen som är tveksamma. Vi vill bara informera så objektivt som möjligt. Ta kontakt med mig snarast och meddela om ni kvarstår i utbildningen eller inte. Passa på att ställa frågor om oklarheter. Med vänliga hälsningar. Göran Det är inte den attityden vi skall ha på våra högskolor utan en attityd som uppmuntrar eleverna att gå vidare på de utbildningar som de har valt.
Herr talman! Om Per Unckel hade lyssnat på de studerande, hade han fått veta att de i stora mängder har sökt den reguljära lärarutbildningen. Där har Per Unckel begränsat tillträdet så att många får avvisas. Men i den Unckelska modellen finns ett överskott på platser som inte får användas. Är det verkligen att lyssna på eleverna?
Herr talman! Den grundläggande frågan är: Skall vi tillåta lärare att bli lärare på mer än ett sätt eller skall vi det inte? Min utgångspunkt är att vi skall tillåta lärare att bli lärare på många sätt. Vår skola och vår undervisning berikas genom att olika infallsvinklar medverkar i undervisningen. Lena Hjelm-Wallén säger nej. Till de elever som vill bli lärare på detta sätt skall det hållas upp en kall hand. Jag skall gärna ge Lena Hjelm-Wallén rätt i att jag inte hade en kristallkula och kunde i minsta detalj avgöra hur många som skulle söka den ena eller andra utbildningen. Just av detta skäl kommer regeringen inför nästa budgetår i enlighet med det förslag som nu har förelagts riksdagen att ge högskolorna möjlighet att själva avgöra balansen mellan olika utbildningsinriktningar. Men det skall utbildas enligt flera modeller än en. Detta är den avgörande frågan som bl.a. denna debatt handlar om.
Herr talman! Självklart skall vi utbilda på många olika sätt. Man måste vara mycket flexibel i lärarutbildningen. Det är man också på lärarutbildningsanstalterna. Lyssna på dem! Det är ett väldigt gott råd, Per Unckel. Får undervisningen väl ligga i deras händer, är jag säker på att det kommer att gå bra. Då kommer de allra flesta att göra om den Unckelska modellen till en mer normal utbildning. Jag tror att det förslag som nu har blivit verklighet var nyttigt så till vida att Per Unckel har fått se att den lärarutbildning som han har bekrigat under alla år sedan 1985 har en väldigt stor uppbackning av studerande och lärarutbildare ute på skolorna.
Herr talman! Jag tror att Lena Hjelm-Wallén skall vara litet återhållsam när hon gör sina bedömningar. Det gäller inte minst om hon ser tillbaka på hur många som sökte till den av henne i dag så hyllade utbildningen vid motsvarande tidpunkt efter introduktionen, och jämför med hur många som i dag söker till den utbildning som jag införde och som Lena Hjelm-Wallén så hårt kritiserar. När jag ser till forskningens och den högre utbildningens villkor är min utgångspunkt att jag inte lämnar studenter som vill ha en alternativ utbildning i sticket. Jag frågar inte bara lärarutbildare, utan jag ger många möjlighet att medverka. Jag vet att skolan behöver många olika kompetenser. Herr talman! Fru Hjelm-Wallén och jag har här olika uppfattningar. Det är inte en tillfällighet att hon är socialdemokrat och jag är moderat.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är att jag har besökt Vårdgymnasiet i Hässleholm. Man tog där upp den här frågan, i och med att kursen hade startat senare. Jag kontaktade då Studiemedelsnämnden, som bekräftade att det fanns elever som inte var berättigade till studiemedel, eftersom studielängden inte omfattade tre och en halv månad. De elever det här är fråga om har inte valt att börja senare. Som statsrådet säger är det arbetsmarknadsskäl som har gjort att kursen startar senare. Detta är ungdomar som har slutat skolan och inte haft möjlighet att få arbete. Kommunen och arbetsförmedlingen drog ut på det, för att se hur många som fick arbete, och kursen startade något senare. Herr talman! Självfallet är jag ledsen för det svar som jag har fått. Jag trodde nämligen att det skulle kunna ordna sig på något sätt. Dessa elever jämför sig naturligtvis med andra elever på skolan. De elever det här är fråga om har en lika lång utbildningstid som andra elever. Undervisning äger rum veckorna 44, 8, 15 och 25, då andra gymnasieelever inte går i skolan. Jag tycker att man skall se till hela kurslängden, i stället för att bara se det statiskt halvårsvis.
Herr talman! Jag skulle liksom Maud Ekendahl ha varit gladare om jag hade kunnat säga att samhällsekonomin medger att en i och för sig rimlig mänsklig hänsyn hade kunnat tas i detta hänseende. Jag beklagar att det inte finns möjlighet att göra det. Situationen för landets ekonomi är nu sådan att några avvikelser i detta hänseende inte kan göras. Herr talman! Jag är lika angelägen att beklaga detta som Maud Ekendahl.
Herr talman! Jag vill då bara tacka statsrådet. Detta var ett försök från min sida att föra fram ett aktuellt problem som förekommer på vissa skolor.

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta för att tillräckliga medel skall finnas vid den högskola där en studerande handikappad avser att bedriva sina studier. Frågan ställs med anledning av att UHÄ:s verksamhet har flyttats till det nya I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 anges, liksom tidigare, att högskolestyrelsen vid resp. högskola skall avsätta medel inom ramen för sina totala anslag för handikappade studerande. Dessutom har Verket för högskoleservice i uppgift att sammanställa och till regeringen redovisa vilka resurser som använts för handikappändamål. Tidigare fick UHÄ föreskriva att resurser skulle avsättas för särskilda handikappändamål i högskolorna.

Bestämmelsen i regleringsbrevet om att högskolestyrelserna skall avsätta medel för handikappade studenter är en betoning av ansvaret för resp. universitet eller högskola att de skall ställa medel till förfogande för att handikappade skall kunna studera. Att så verkligen blir fallet kommer VHS sammanställning och redovisning av handikappresurser att visa. På samtliga universitet och högskolor finns det handikappansvariga som för närvarande utarbetar ett gemensamt förslag till program för stödåtgärder för handikappade studenter som föväntas antas av resp. högskolestyrelse. Detta gemensamma förslag bygger på och ersätter UHÄ:s allmänna råd angående jämkning av utbildningsinnehåll m.m. Den nya friheten för universiteten och högskolorna skall leda till att effektivitetsvinster kan göras i samordningen av resurser och principer för handikappade studenter. Jag har fullt förtroende för att ledningarna för universitet och högskolor kommer att se till att situationen för handikappade studenter förbättras.
Herr talman! Herr statsråd! Det är bra att utbildningsministern uttalar fullt förtroende för att ledningarna för universitet och högskolor kommer att se till att situationen för handikappade studenter förbättras. Det finns ändå en oro för att frågan om högskolestudier för handikappade skall marginaliseras. I högskoleutredningen, den s.k. Grundbulten, påtalas vikten av en god studiemiljö i vilken studenterna tas väl om hand och ges bra introduktion, god kvalitet på undervisningen och tillgång till professionellt stöd under studietiden. Detta gäller i hög grad handikappade högskoleelever. Det är viktigt att den gruppen fortsätter studera. Jag förstår att statsrådet också menar det. Jag har tagit del av en skrivelse från Verket för högskoleservice, som har givits ut till samtliga handikapphandläggare på universitet och högskolor. Där hänvisar man till det regleringsbrev som statsrådet nämner och den sammanställning man har i uppdrag att lämna till regeringen. Man säger så här: ''Verket för högskoleservice kommer därför först vid budgetårets slut att gå ut med en skrivelse med vilken vi begär in de uppgifter departementet önskar. I vilken form denna insamling av uppgifter skall ske kan vi tyvärr inte informera om för tillfället men klart är att departementet önskar uppgift om att viss avsättning skett och hur resurserna använts. Detaljeringsgraden är dock ännu inte bestämd.'' Det låter så konstigt. Vad menas med ''att viss avsättning skett''?
Herr talman! Det betyder först och främst att verket inte gärna kan begära att få in uppgifterna före budgetårets slut, om de skall vara av god kvalitet. Det bygger på det enkla antagandet att man endast vid årets slut vet vad som har inträffat. Formuleringen ''uppgift om att viss avsättning skett'' är helt enkelt en anknytning till de gamla reglerna, som stipulerade att en viss del av de anslag som staten tilldelade varje högskola skulle avsättas för att hjälpa och stödja handikappade studenter. Detta skall alltså inte utläsas som något elakartat eller lömskt, utan det är tvärtom en ambition från VHS att verka i den anda som vi båda så gärna vill att högskolorna skall verka i, nämligen att se till att handikappade studenter har goda möjligheter att tillgodose sina studieambitioner. Får jag också, herr talman, tillägga att jag för min del tror att en ökad tyngdpunkt på grundutbildningens kvalitet, om vilken det råder total enighet i denna kammare, kommer att innebära en fokusering på goda studievillkor för alla studenter, inte bara för dem som inte är handikappade.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret, och jag hoppas verkligen att det inte skall vara någon njugghet när det gäller de handikappade. Gymnasieskolorna ställer ofta upp mycket bra, och då förväntar sig de handikappade att de skall kunna gå vidare med studierna.

Herr talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag har för avsikt att tillföra Högskolan i Sedan läsåret 1991/92 har 14 000 nya utbildningsplatser tillförts grundutbildningen vid universitet och högskolor, varav 4 000 under innevarande läsår. Utbyggnaden syftar till att öka den alltför låga andel av varje ungdomsgeneration som genomför högre utbildning. Insatserna är särskilt angelägna mot bakgrund av den bristande utbyggnaden under 1980-talet. Till följd av eftersläpande effekter bl.a. i fråga om lokaltillgång, men framför allt när det gäller tillgång på lärare med god vetenskaplig kompetens, kan inte en angelägen utbyggnad ske så snabbt som i och för sig vore önskvärt. Om man alltför snabbt ökar antalet utbildningsplatser inom högskoleutbildningen kommer utbildningens kvalitet att bli lidande. Jag är mot denna bakgrund skeptisk till tillfälliga åtgärder. Åtgärder inom den högre utbildningens område måste ses i ett längre tidsperspektiv. Regeringen framlägger för övrigt inom kort ytterligare förslag om ökad dimensionering. Jag får därför hänvisa Ingvar Johnsson till dessa.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, även om jag tycker att det är ett ganska allmänt svar. Jag ställde frågan mot bakgrund av det mycket hårda slag som har drabbat Fyrstadsregionen och vad som i anledning av detta bör göras just på högskolans område. Högskoleutbildning och forskning som höjer kompetensen är livsavgörande för regionens företag när konkurrensen hårdnar. Jag tror att högskoleutbildning och forskning också krävs för att ett mera differentierat näringsliv skall kunna byggas upp, som kan återskapa de förlorade jobben. För att man skall kunna bygga upp nya företag krävs det förbättrade och delvis nya kunskaper i ämnen som teknik, ekonomi, språk och internationell marknadsföring. Om de jobb som försvinner inom massproduktionen skall ersättas med jobb inom högteknologin krävs det mycket på forskningens område. Fyrstadsregionen har en relativt låg andel högutbildade, och regionens högskola är landets minsta. Det är inte bra förutsättningar i förnyelsearbetet. Vår högskola behöver därför nu dels tidigarelägga planerade satsningar, dels få resurser till nya behov som har uppstått. En minimimålsättning är att vår högskola nu tillåts växa i kapp andra regioners högskolor. Fyrstadsregionen behöver förvisso många slags satsningar, men jag anser att en rejäl förstärkning av högskolan är en satsning som är strategiskt mest viktig. Jag skulle mot bakgrund av det ganska vaga svaret vilja fråga utbildningsministern om han delar min bedömning i fråga om just högskolans strategiska roll för att stärka de befintliga företagen och bygga upp nya företag i regionen.
Herr talman! Ingvar Johnsson och jag kan träta om åtskilligt, men inte om att högre utbildning och kompetensutbyggnad är viktigt för att tillgodose hela vårt lands behov av avancerad och kunnig arbetskraft. Om detta har det utvecklats en betydande enighet i denna kammare. Detta, herr talman, är en styrka för hela utvecklingen av vårt utbildningssystem. Jag sade i svaret på Ingvar Johnssons fråga att förslag om ytterligare utbyggnad av högskolor och universitet inom kort kommer till riksdagen. För att lätta något på täckelset över denna proposition, kan jag säga att jag har valt att titta på de allra minsta och allra yngsta högskolorna, för att se vilka förutsättningarna är för att där öka volymen så att utbildningsmiljön i varje fall kommer ett stycke på vägen, om de inte kan komma i paritet med de stora. Jag tror att Ingvar Johnsson kommer att finna att högskolan i Trollhättan/Uddevalla tillhör dessa högskolor när denna proposition läggs på riksdagens bord.
Herr talman! Det gläder mig att utbildningsministern inser betydelsen av att satsa på vår högskola. Jag upplevde det inte så i augusti, när regeringen beslutade att lägga ut 30 nya platser vid vår högskola och andra små högskolor, samtidigt som man lade huvudinriktningen på de större skolorna. Jag hoppas då att det förslag som kommer verkligen omfattar en rejäl satsning. Jag tror ändå inte att det är en så stor satsning som den som skulle behövas åren framöver och som jag hänvisar till när jag säger att olika delar av utbildningen borde tidigareläggas. Det finns mycket att satsa på inom det området, t.ex. en påbyggnad för de gymnasieingenjörer och gymnasieekonomer som blir arbetslösa. Den stora grupp yrkesarbetare som blir arbetslösa borde starkare aktualisera satsningen på en yrkesteknisk högskoleutbildning i regionen.
Herr talman! Jag måste ändå gräla litet på Ingvar Johnsson i fråga om historien, därför att historien har i detta fall en påtaglig betydelse för framtiden. Under hela 80-talet grälade oppositionen på den dåvarande regeringen för att den skulle öka antalet platser i den högre utbildningen. Vi grälade på regeringen för att den inte tillräckligt såg om den högre utbildningens hus genom att satsa på flera doktorander och därigenom lägga grunden för flera kvalificerade lärare vid högskolorna. Men vi fick nej, ända tills för ett år sedan, då den dåvarande regeringen var på väg att bli nedröstad av hela oppositionen -- då svängde man, under galgen. Där ligger det historiska problemet, Ingvar Johnsson. Om försummelserna under 80-talet inte hade gjorts, hade vi redan i dag haft flera platser vid högskolorna, utrustade med vetenskapligt kompetenta lärare. I dag sitter vi där med skägget i brevlådan och tvingas ta skeden i vacker hand, och vi kan dess värre inte erbjuda så många utbildningsplatser som vi egentligen skulle vilja.
Herr talman! Statsrådet försöker nu försvinna från diskussionen om satsningar på högskolan i Fyrstadsregionen. Jag kan gärna diskutera historia, t.ex. när Moderaterna var det enda parti här i riksdagen som röstade mot inrättandet av denna skola. Jag kan också påminna Per Unckel om att vi socialdemokrater under det föregående riksmötet vid fyra olika tillfällen föreslog fler platser till de små högskolorna, bl.a. Trollhättan/Uddevalla, och gjorde uttalanden om vikten av att satsa på de små högskolorna. Hitintills har jag upplevt en ovilja från Per Unckel att satsa just på de små högskolorna. Om han är beredd att ändra sig är det bra, men då hjälper det inte att ändra sig bara litet grand. Det krävs en rejäl sinnesförändring.
Herr talman! Den regering som jag har glädjen att företräda har -- trots socialdemokratiska försummelser under 80-talet -- på ett år snabbare ökat dimensioneringen av den högre utbildningen än vad ni socialdemokrater gjorde under 15 år. Således kan den regering som jag företräder knappast anklagas för att vara njugg när det gäller dimensionering av högre utbildning. Likväl är det historiska problemet just det som jag nämnde, Ingvar Johnsson, nämligen att om man inte i tid ser till att det finns doktorer som kan vara lärare, hjälper det ju inte att snabbt yrka på flera platser, när det i alla fall inte finns några lärare. I dag har bara ca 50 % av lärarna vid universiteten disputerat. Ca 25 % av lärarna vid de mindre högskolorna har samma bakgrund. Jag trodde att Ingvar Johnsson och jag var ense om att alla lärare vid alla lärosäten skulle ha denna utbildningsbakgrund.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att det blir fler välutbildade lärare. Men som jag har uppfattat det har Per Unckel just när det gäller att satsa på de små högskolorna använt problemet som en förevändning för att inte göra några satsningar. Satsningen på högskolan Trollhättan-Uddevalla gäller ju inte bara de två städerna. I ansvarsområdet ingår också Dalsland, där varje kommun under veckan som gick blev av med en rad arbetstillfällen inom bilindustrin. Det är därför nödvändigt att man får möjlighet att höja kompetensen, både i de företag som blir kvar och hos de människor blir arbetslösa.
Herr talman! Nej, det är ingen förevändning som jag använder mig av för att man inte skall bygga ut de små högskolorna i den takt som Ingvar Johnsson vill. Det är blott och bart hänsyn till de studenter som skall utbilda sig och dessutom måste skuldsätta sig ordentligt. Jag vill kunna se dessa studenter i ögonen och säga att de får en vetenskapligt väl baserad utbildning. Till sist, herr talman, bortsett från att den regering jag tillhör har byggt ut den högre utbildningen fortare än någon annan regering, har vi dessutom erbjudit fler arbetslösa meningsfull sysselsättning än någon annan regering i mannaminne -- Ingvar
Herr talman! En satsning på vår högskola innebär att de som studerar där kommer att få en god utbildning. En målsättning bör vara att man tilldelar minst ytterligare 150 platser redan vid den tilldelning som nu görs. Det vore rimligt att vår högskola fick möjlighet att växa i kapp andra regioners högskolor. Det innebär ett behov av att under det kommande året satsa på att genomföra en utbyggnad i storleksordningen 15 miljoner kronor. Vår region är minst lika stor som andra regioner, och utbildningsbehovet är också lika stort -- eller större i den situation som nu råder.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat justitieministern om hon avser att föreslå skärpt sekretesslagstiftning till skydd för ritningar över bankvalv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att den som begär det har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Denna princip har, som alla vet, stor betydelse. Offentlighetsprincipen måste dock ha sina begränsningar. Enligt 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen får offentlighetsprincipen begränsas bl.a. om det är påkallat med hänsyn till intresset att förebygga eller beivra brott. Denna sekretessgrund är således tillämplig i fråga om en sådan sekretess som Knut Wachtmeister efterlyser. Inom Justitiedepartementet bereds för närvarande ett ärende angående sekretess för ritningar över banklokaler och därtill angränsande ytor. Det är Svenska bankföreningen som i en framställning, vilken helt nyligen kom in till departementet, har hemställt att sekretesslagen skall ändras så, att sådana ritningar skall kunna omfattas av sekretess. Frågan kommer att behandlas i en departementspromemoria som är under utarbetande. Avsikten är att promemorian skall remissbehandlas under vintern och att en remiss skall kunna överlämnas till lagrådet under våren
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Sverige är fantastiskt och alldeles klart ett paradis för presumtiva tjuvar, eller inbrottsarbetare som de ibland kallas. För en som funderar på att bryta sig in i ett bankvalv underlättas den brottsliga verksamheten av att vederbörande under anonymitetsskydd och med hjälp av offentlighetsprincipen kan kvittera ut bankvalvsritningar på byggnadskontoren utan att ens behöva legitimera sig. Statsrådet sade att man skall kunna vägra att lämna ut ritningar med hänvisning till intresset att beivra eller förebygga brott. Enligt uppgift från Justitiedepartementet är denna sekretessmöjlighet giltig endast om landets säkerhet berörs. Det kan man kanske inte säga när det gäller bankvalven och bankverksamhet. Byggnadskontoren har tydligen inte tolkat lagen på samma sätt som statsrådet, eftersom ritningar lämnats ut i 10--15 fall utan att mottagaren har haft något synbarligt legitimt motiv. Mina följdfrågor blir därför: Har lagens möjligheter i dessa fall misstolkats av byggnadskontoren? Anser statsrådet att man med stöd av sekretesslagen kan vägra att lämna ut ritningar, om inte mottagaren kan göra det troligt att skälet till att få ut dem är helt legitimt?
Herr talman! Stadsbyggnadskontoret har gjort rätt. Man har visserligen möjlighet enligt tryckfihetsförordningen, som jag nyss hänvisade till, att vägra lämna ut handlingar, men det förutsätter att detta införs också i sekretesslagstiftningen, vilket alltså ännu inte är gjort. Detta är bakgrunden till att vi inom Justitiedepartementet arbetar med en promemoria för att se hur problemet skall åtgärdas. Jag håller med Knut Wachtmeister om att det förefaller smått vansinnigt att det på detta sätt skall gå att få ut bankvalvsritningar i kanske helt illegitimt syfte. Vid utformningen av en sådan här bestämmelse uppkommer vissa besvärliga gränsdragningsproblem, som vi nu skall se närmare på, t.ex.: Vilka ritningar är det som skall omfattas av sekretess? Är det bara ritningar över själva bankvalvet, eller är det ritningar över hela banklokalen? Är det ritningar som omfattar ytor som angränsar banklokalen? Är det ritningar över lokaler som används för bankändamål nu, eller som tidigare har använts för bankändamål? Vilka verksamheter skall omfattas av sekretess? Är det bara banker, eller skall även växlingskontor och liknande verksamhet omfattas av sekretess? Dessa frågor måste utredas, och det avser jag att vi skall göra inom ramen för departementspromemorian.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret, som jag tycker är ytterst värdefullt. Det är naturligtvis mycket glädjande att man nu inom departementet håller på att framställa en promemoria, som jag hoppas skall mynna ut i en säkrare lagstiftning och som också kommer att omfatta lokaler intill bankvalv, eftersom det är dem som man måste bryta sig igenom för att komma in i valven. Jag hoppas verkligen att det kommer en lagrådsremiss till våren. Under tiden vill jag uppmana de byggnadskontor som tvingas att lämna ut ritningar, att de i sin tur underrättar den bank, det växlingskontor eller vad det nu är fråga om som det har kommit en förfrågan om att deras ritningar skall lämnas ut, så att man från bankens sida kan förebygga eventuella brott. Jag hoppas att mitt budskap når ut till de byggnadskontor som härnäst står i tur att få en förfrågan om att lämna ut ritningar.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har med hänvisning till en ändring i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 mars 1991 uppgivit att förvägran och försvårande av umgängesrätten kan ha en utformning som får icke-avsedda konsekvenser. Mot bakgrund härav har hon frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ge möjlighet till en bättre helhetssyn i dessa frågor. Reglerna i föräldrabalken är utformade så att domstolen skall utgå från vad som är bäst för barnet när den beslutar om vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden om barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall rätten fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vårdnadshavare har också ett ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare tillgodoses. Det är alltså barnets behov, inte föräldrarnas önskan om umgänge, som skall stå i centrum när man avgör om och i så fall i vilken omfattning som umgänge skall förekomma. Redan gällande rätt innebär således att domstolen skall utgå från barnets bästa när den avgör frågan om umgänge. Detta skall ske genom en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Vad som krävs är alltså en helhetssyn på umgängesfrågan. Det är naturligtvis så att barn inte skall behöva riskera att fara illa när de umgås med den förälder som inte är vårdnadshavare. Som jag nyss var inne på innebär redan gällande rätt att en sådan risk skall vägas in vid den helhetsbedömning som domstolen skall göra när den avgör om umgänge skall förekomma. För att göra det ännu tydligare har regeringen i en lagrådsremiss föreslagit att en särskild bestämmelse skall föras in i föräldrabalken om att domstolen, när den bedömer en umgängesfråga, skall beakta risken för att barnet i samband med utövande av umgänge utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls eller annars far illa. Det behöver inte vara klarlagt att barnet kommer att fara illa för att det skall inverka på beslutet om umgänge. Det räcker med att det föreligger konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för det. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 1993.
Herr talman! Fru statsråd! Jag tackar för svaret. Det kunde faktiskt inte vara bättre. Jag tackar särskilt på barnens vägnar. Lagen utgår från barnets bästa i det enskilda fallet. Domstolen har ansvar för att bedömningen blir sådan, att barnet inte utsätts för övergrepp. Det handlar om oerhört svåra avgöranden. Om beslutet blir felaktigt, är det inte beslutsfattarna som drabbas utan barnet, som kanske riskerar att få livet förstört. Då kan man ju fundera över vem som är mest riskbenägen. Därför är det bra med det förtydligande som statsrådet föreslår. Praktexemplet var den 4-åriga flicka som slogs ihjäl av sin far för något år sedan, direkt efter det att domstolen tvingat fram umgänge med fadern i strid med moderns och barnets vilja. Frågan är om det över huvud taget är riktigt med tvång och våld i umgängesfrågor. Skall man tvinga ett barn till umgänge? Är det rimligt att försöka grunda kärlek på våld? Borde inte den förälder som fått umgängesrätt, men inte har barnets förtroende, först bygga upp detta förtroende när en annan person är närvarande, innan barnet lämnas ensamt med vederbörande? Det finns snarare risk för att våld och tvång till umgänge i stället kan leda till att befästa negativa känslor. Lagstiftningen skall ge möjlighet att ta rimliga psykologiska hänsyn. Frågan om umgängessabotage har uppenbarligen fått en för central ställning vid bedömningen, som kan få konsekvenser som lagstiftaren inte avsåg. Jag påpekade dessa risker för statsrådet Freivalds när lagen infördes, men hon var mycket kallsinnig. Nu har vi fått en del negativa erfarenheter, och jag är glad att statsrådet Laurén inser det och inför en lag som inte försvårar för barnet vid skilsmässor utan tvärtom. Min tilltro till statsrådet har ytterligare förstärkts efter detta frågesvar.
Herr talman! Jag skulle bara vilja tillägga några ord. Eftersom vi talar om umgängessabotage, kan jag säga att bestämmelsen om umgängessabotage på sina håll har kommit att uppfattas så, att vårdnadshavaren skulle vara skyldig till att medverka till umgänge även när det riskerar att skada barnet. Så är alltså inte fallet. Det vill jag gärna i det här sammanhanget starkt framhålla. Även om det är viktigt för ett barn att ha nära och goda relationer med båda föräldrarna, är det minst lika viktigt att barnet inte far illa, när det umgås med en förälder som inte har umgängesrätten. Barnets bästa får inte offras för intresset av umgänge med den ena föräldern.
Herr talman! Jag delar helt statsrådets uppfattningar. Jag vet också att lagstiftningen ger utrymme för den tolkning som statsrådet här påvisar. Många människor har uppfattat lagen på ett oerhört negativt sätt, som om man kan använda umgängessabotage som ett skäl att ta vårdnaden ifrån den andra. Det är bra om det sprids att lagstiftningen inte skall fungera på det sättet och inte kommer att göra det i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill tacka skolministern för det mycket positiva svaret. Frågan är ställd på grund av den oro som många känner inför den ökande mobbningen på våra skolor. Varje dag mobbas ca 100 000 barn. Det är en av tio elever. En del statistik visar ännu högre siffror. Dessa barns skolgång är ofta ett enda stort lidande, ibland från den första till den sista klassen. Många barn får stå ut med dagligt lidande i nio års tid i värsta fall. Detta händer just i den tid under uppväxandet som är så oerhört viktig för hur en människa utvecklas. Det är dessa år som kommer att prägla människan i framtiden, hans eller hennes syn på andra människor och på samhället. Att känna skräcken krypa utmed ryggraden då man möter någon i korridoren eller vid elevskåpet, i gymnastiksalens omklädningsrum eller då man skall bege sig hem efter skolans slut och kanske behöva låsa in sig på skoltoaletten under rasterna är den verklighet som dessa elever dagligen konfronteras med. Att känna skräck för att bli slagen och misshandlad är ett fruktansvärt sätt att bli mobbad på, men även utfrysningen, glåporden och den psykiska mobbningen kan vara väl så smärtsamma. Jag har själv på nära håll sett hur öppna, glada fina elever förvandlats till rädda och osäkra individer. Jag har sett hur mobbning kan förändra en hel familjs livssituation. Många gånger blir livet så outhärdligt att föräldrarna väljer att flytta sitt barn till en annan skola, ibland även från orten. Mobbningen drabbar då hela familjen -- syskonen får byta skola, föräldrarna får söka annat arbete. Detta tycker jag inte att vi kan acceptera. Det är inte bara i de stora skolorna som det förekommer mobbning. Det förekommer på både stora och små skolor och även ute på landet. Skolan är ju barnens arbetsplats, och barnen har rätt att kräva att få arbeta under mänskliga förhållanden. Vi måste se mycket allvarligt på mobbningen, prioritera den frågan och bevaka utvecklingen.
Herr talman! Det är riktigt att mobbningen är ett väldigt stort problem. Det vet vi därför att det i dag finns en hel del forskning och rapporter på området. Det är inte bara så att många elever mobbas. Både föräldrar och skolpersonal är ofta omedvetna om storleken på problemet. Man möter ofta synpunkten: detta finns inte i min skola. Man underskattar problemet, slätar över signaler från eleverna om vad som förekommer. Det här är allvarligt. Det viktigaste vi kan göra är att öka medvetandet bland vuxna om att det här problemet finns och hur det ser ut. Det finns ganska många fördomar om mobbningsoffer. Man tror ibland att de är påtagligt annorlunda än sina kamrater eller att de provocerar. Forskningen visar att det inte är så. En aspekt på det hela som jag tycker skall nämnas i det här sammanhanget är att vi av forskning och rapporter vet, förutom mobbningsoffrets lidande, att mobbarna, dvs. de som utövar detta förtryck över sina kamrater, har en större benägenhet än elever i genomsnitt att hamna i ungdomskriminalitet och andra svårigheter. Det finns också från den aspekten skäl för oss att agera tidigt och kraftfullt.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat utbildningsministern om han är beredd att ta initiativ till hur man skulle kunna förmedla kunskap om genetik till våra skolelever. Kenneth Lantz nämner som exempel projektet Science Center i Svalöv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringens initiativ är inriktade på att skapa en bättre studieorganisation för elever och studenter i såväl skolan som vid universitet och högskolor. De studerande på alla nivåer får större möjligheter att välja utbildning efter eget studieintresse och regeringen värnar om hög kvalitet i utbildningen. Det pågår för närvarande också diskussioner inom Utbildningsdepartementet om hur intresset för ämnesområdet naturvetenskap och teknik skall kunna stimuleras tidigt i skolan. Detta är en förutsättning för att uppnå ett mindre könsbundet utbildningsval högre upp i åldrarna och bidrar till att på lång sikt säkra tillgången på naturvetenskapligt och tekniskt utbildade i Sverige. Genetikutbildningen i gymnasieskolan ingår bl.a. i biologiämnet. Det finns därför ingen omedelbar anledning att vidta åtgärder för att påverka ämnesinnehållet i gymnasieskolan. Däremot välkomnas naturligtvis initiativ som Svalövprojektet, som enligt mitt intryck är ett mycket intressant och efterföljansvärt projekt. Jag delar Kenneth Lantz' uppfattning att det är viktigt att få en ökad spridning av forskningens resultat, t.ex. inom genetikområdet, till skolor och till allmänheten. Det är därför positivt att nya former för denna kunskapsspridning prövas och utvecklas. En viktig förutsättning för att detta skall förverkligas är att man lyckas utveckla ett gott samarbete mellan skolan och forskningen vid universitet och högskolor. Ansvaret för en sådan utveckling ligger på kommunerna, de enskilda skolorna och forskarna.